Fru talman! Jag skulle vilja säga till Agne Hansson att vad man skall göra och vad man skall sträva efter är att föreningar och stiftelser går samman och utnyttjar lokalerna gemensamt. På så sätt får man ett mycket bättre utnyttjande av lokalerna, och man behöver inte så många. Vi tycker att det är bra att man får ett bättre utnyttjande av de befintliga lokalerna.
Fru talman! När det gäller att man skall försöka få ett ökat och bättre samutnyttjande av lokalerna har Margareta Gard och jag inte några delade meningar. I det perspektivet visar det sig att våra samlingslokaler börjar få en alltmer vidgad funktion även för andra verksamheter i samhället, t.ex. för biblioteksverksamhet, lekskoleverksamhet och förskoleverksamhet. Detta skall man naturligtvis fortsätta med. Men då är det viktigt att man har en lokalorganisation som kan fungera väl och som kan ta vara på de möjligheter till samordning som finns, så att man inte utarmar den föreningsägda verksamheten och tvingar kommunerna att ta ett större ansvar. Då tror jag inte att man främjar det vi båda i det här fallet syftar till, nämligen ett ökat samutnyttjande av lokaler.

Fru talman! I reservation nr 1 i civilutskottets betänkande 16 yrkar vi moderater att bostadsanvisningslagen skall upphävas. Vi gör detta av framför allt två skäl. För det första innebär lagen en oacceptabel inskränkning av äganderätten. Alltmer har samhällets åtgärder när det gäller att rätta till eller undanröja verkliga eller påstådda felaktigheter präglats av ökad lagstiftning, styrning och planering. Hela tiden flyttas samhällets positioner fram, i detta fallet kommunernas. I motsvarande grad får den enskilde ett minskat utrymme. På område efter område är denna tendens märkbar. Detta är en felaktig och olycklig utveckling. Även om det i något fall skulle kunna anses befogat måste man betrakta helhetsbilden — vad allt styrande och planerande sammantaget leder till. Det är inte heller säkert att en — i detta fall kommunal — styrning löser de problem som den påstås lösa. Vi har för vår del en större tilltro till de enskilda människorna och deras förmåga att lösa uppkomna problem än vad bl.a. denna lag ger uttryck för. För det andra utgör lagen en byråkratisk belastning för kommunen och medför dessutom ökade administrativa kostnader. Den har dessutom karaktären av kristidslagstiftning. Fru talman!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

Fru talman! Moderaterna föreslår i motion 360 att riksdagen skall upphäva bostadsanvisningslagen. Denna lag antogs av riksdagen, sedan den borgerliga trepartiregeringen framlagt förslaget. I den regeringen ingick ledande företrädare för moderata samlingspartiet med dåvarande partiledaren ekonomiminister Gösta Bohman i spetsen. Sedan dess har ett antal kommuner fattat beslut om att tillämpa lagen, men i flertalet fall har det beslutet tyvärr överklagats. Vi har alltså få erfarenheter av lagen, som uppenbarligen har brister. Dessa måste rättas till, så att det ursprungliga syftet med lagen uppnås. Det sker lämpligast genom att bostadskommittén överväger de ytterligare åtgärder som kan anses nödvändiga. Detta har föreslagits av utskottets majoritet. Så några ord om bakgrunden till tillkomsten av bostadsanvisningslagen. Den tillkom för att aktivt medverka till en allsidig befolkningssammansättning i bostadsområdena, vilket alltså med självklarhet innebär en nödvändig inskränkning i uthyrningsrätten för den enskilde fastighetsägaren. Därom rådde allmän enighet vid riksdagsbehandlingen. Men nu säger moderaterna i sin reservation att den innebär en oacceptabel inskränkning av äganderätten och att det blir administrationen och inte konsumenternas önskemål som avgör. På kort tid har alltså moderaterna bytt åsikt. Det som var acceptabelt i regeringspolitiken 1979 är helt oacceptabelt i oppositionspolitiken 1983. Moderata samlingspartiets talesman Bertil Danielsson har här bitterligen klagat över att lagen vill skapa rättvisa i stället för det fåtalsvälde som en rad privata fastighetsägare i dag har möjlighet till. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till civilutskottets hemställan.
Fru talman! Det är inte förvånande att Oskar Lindkvist agerar som han Fredagen den gör. Takterna känns igen. Vi har en annan grundinställning i väsentliga — 25 mars 1983 frågor. För Oskar Lindkvist är det uppenbarligen en självklarhet att upplevda eller påstådda problem alltid skall lösas genom samhällsingripanden, därmed tror han att allt är gott och väl. Jag är inte helt övertygad om att det är på det sättet. Vi har större tilltro till människorna än vad Oskar Lindkvist ger uttryck för. Vidare säger Oskar Lindkvist att vi har bytt åsikt därför att vi medverkat i en regering som lade fram detta förslag. Jag tror inte att det ens för Oskar Lindkvist är någon hemlighet att vi har medverkat till denna lag men att vi hela tiden har varit negativa till den. I en trepartiregering är det den gemensamma regeringens förslag som måste läggas fram och accepteras av de medverkande parterna. Det här var för vår del ett förslag som vi inte såg med så blida ögon, men i det läge som då rådde accepterade vi det. Vi tycker, och har alltid tyckt rent principiellt, att denna lag inte fyller de krav som vi anser rimliga. Nu har vi motionerat om att den skall upphävas. Därför har vi reserverat oss mot majoritetsförslaget.
Fru talman! Vi får nu veta att moderaternas ställningstagande 1979 i själva verket var uttryck för en negativ handling. Man tyckte inte om lagen, men för samförståndets skull i trepartiregeringen var man med och lade fram förslaget, och i samma samförståndsanda röstade moderaterna för lagförslaget i riksdagen. Nu säger Bertil Danielsson att moderata samlingspartiet har en annan q grundinställning än vad socialdemokraterna och de andra som tillhör utskottsmajoriteten har i denna fråga. Ja, vad Bertil Danielsson vill bibehålla är den enskilde fastighetsvärdens rätt att hyra ut lägenheterna till vem han vill, och detta oaktat att han har mycket förmånliga lån när det gäller att finansiera fastigheten. Vi vill att det skall vara en allsidig befolkningssammansättning i bostadsområdena. Det är en mycket viktig och angelägen social uppgift att se till att vi inte har segregerade bostadsområden i det moderna Sverige. Lagen har inte tillkommit i något annat syfte än att skapa denna allsidiga hushållssammansättning. Jag tror att det är många i Sverige som anser att detta är ett mycket viktigt inslag i den sociala syn som vi har på den svenska bostadspolitiken.
Fru talman! När det gäller förslaget från den borgerliga regeringen tror jag inte att Oskar Lindkvist är omedveten om att om tre partier ingår i en gemensam regering, så måste man i olika lägen i olika frågor kompromissa. Det skulle väl se ganska underligt ut om moderaterna i alla frågor skulle få sin vilja igenom fullt ut. Det är ju inte någon realism i ett sådant tänkesätt. Man får ge och ta. Det har skett här. 59 Vidare sade Oskar Lindkvist i sin förra replik att jag klagade bitterligen över att det skapas rättvisa. Jag har på intet sätt givit uttryck åt någon sådan åsikt. Det är klart att vi skall ha en rimlig fördelning i våra bostadsområden. Det är formerna och metoderna som jag vänder mig emot. Jag tror inte att ökad styrning på detta sätt kommer att lösa de problem som den påstås lösa. Det finns andra sätt — de frivilliga sätten. Lagen innebär självfallet också ett ingrepp i det enskilda fastighetsägandets möjligheter att fritt disponera och använda sina hus. Oskar Lindkvist är uppenbarligen beredd att gå så långt som detta ingrepp ger utrymme för, men det är inte vi. Vi måste sätta en gräns för var samhället får bryta in. Vi måste ha en sektor som är fri från regleringar, styrning och planering. Det är detta som vi har givit uttryck för i vår reservation.
Fru talman! Vi har nu fakta i fråga om vad som skedde vid tillkomsten av bostadsanvisningslagen. Den lades fram av en borgerlig trepartiregering. I den regeringen ingick moderaterna. Moderaterna i riksdagen röstade för bifall till lagförslaget. Vad som har förekommit mellan de tre borgerliga partierna i denna fråga får ni försöka klara ut själva. Faktum är emellertid att lagen är en produkt av en borgerlig trepartiregering. Bertil Danielsson säger att han är anhängare av en rimlig fördelning av lägenheterna. Om det hade varit en sådan rimlig fördelning, hade ingen kommit på tanken att lägga fram ett förslag om en bostadsanvisningslag. Det är just den omständigheten att det inte är en rimlig fördelning, att vissa fastighetsägare väljer ut vilka som skall bo i deras fastigheter och vrakar andra som har ett behov av de lägenheterna, som gör att vi måste åstadkomma en fördelningsprincip som står mer i harmoni med den sociala grundsyn som vi har i fråga om svensk bostadspolitik. Det är överraskande att Bertil Danielsson och övriga moderater inte har förstått att detta i grunden är en viktig social fråga när det gäller bostadsområdenas sociala sammansättning.

Fru talman! Vpk har som bekant under många år krävt en obligatorisk kommunal bostadsförmedling för alla nyproducerade och ledigblivna lägenheter med skyldighet för fastighetsägare att ta emot anvisad hyresgäst. Vi har vidare krävt kommunal förmedling vid försäljning av bostadsrätter och småhus. Bostadsförmedlingen skall enligt vår mening vara obligatorisk, dvs. alla lediga lägenheter skall lämnas till bostadsförmedlingen och fastighetsägarna skall vara skyldiga att ta emot den som bostadsförmedlingen anvisar. En rättvis fördelning av bostäderna förutsätter en bostadsförmedling i samhällets regi, och den ingår som en viktig del i en social bostadspolitik. Den bostadsanvisningslag som gäller sedan den 1 juli 1980 innebär bl.a. Nr 109 att kommunen har rätt att bestämma att ett visst område eller en viss kategori Fredagen den lägenheter skall utgöra ett s.k. bostadsanvisningsområde. Det innebär att 25 mars 1983 bostadsförmedlingen eller annat kommunalt organ kan rekvirera lägenhet tillen bostadssökande. Fastighetsägarna måste anmäla alla lediga lägenheter lagen Ett skäl till att kommunen väljer ut visst eller vissa områden kan, som Oskar Lindkvist var inne på, vara att man vill få en allsidig sammansättning på dem som bor där — exempelvis kan det behövas fler barnfamiljer. Fastighetsägarna blir skyldiga att ta emot hyresgäster som anvisas men de kan säga nej till enskild hyresgäst, och då kan kommunen hyra lägenhet åt den som har fått nej. Lagen gäller också bostadsrätter första gången de skall säljas eller upplåtas. Enligt vpk:s mening är det en ganska dålig lag. Vi påtalade det då lagen togs i anslutning till propositionen och ställde en rad ändringsförslag som skulle ha inneburit att lagen blivit betydligt bättre. Erfarenheten har nu också visat att just de brister som vi påtalade har omöjliggjort en effektiv tillämpning av bostadsanvisningslagen. Det har gått två och ett halvt år utan att praktiskt taget någon kommun har kunnat tillämpa lagen på grund av de möjligheter som fastighetsägarna har att förhala ärendena genom överklaganden. Men det är underligt att redan den här urvattnade lagstiftningen nästan har skrämt vettet ur fastighetsägarna. Man har försökt och försöker fortfarande att genom s.k. frivilliga överenskommelser få kommunerna att avstå från tillämpningen av lagen. Vad man då förtiger är att fastighetsägarna har haft denna möjlighet i 30, 40 års tid utan att man lyckats få sådana överenskommelser till stånd och få det hela att fungera. Fru talman! I den reservation som moderata samlingspartiet har fogat till utskottsbetänkandet talar man om att bostadsanvisningslagen innebär en oacceptabel inskränkning av äganderätten. Då måste man faktiskt fråga sig: När kom moderata samlingspartiet underfund med detta egentligen? Moderata samlingspartiet var ju med, precis som Oskar Lindkvist påpekade, i regeringen och lade fram förslaget om bostadsanvisningslag. Vidare måste man naturligtvis fråga sig: Oacceptabel för vem? För ägarna kan det kanske te sig oacceptabelt, men det är det sannerligen inte för hyresgästerna. Om fastighetsägarna, som det nu ofta påstås, skulle vara så villiga att lämna alla lediga lägenheter till kommunerna och så villiga att godta de anvisade hyresgästerna som man vill ge sken av, då riskerar man ju egentligen inte att bli drabbad av lagen. Då borde man logiskt sett inte motsätta sig en tillämpning av lagen. Menar man allvar med att man skall godta hyresgästerna och medverka till en viss variation i hushållssammansättningen, behöver man inte heller vara rädd om lagen finns. Man säger sig ju ändå verka i lagens anda. Det här med moderaternas agerande, fru talman, går inte ihop. I det här sammanhanget skulle jag vilja påpeka ett par saker — och det har jag tagit uppi det särskilda yttrandet —som det är nödvändigt att snabbt ändra 61 då det gäller den nuvarande lagen, om den skall få avsedd verkan. Jag skall inte uppehålla mig så länge vid detta. Jag har tagit upp några exempel i det särskilda yttrandet.

Jag känner inte till något fall där staten trots framställningar och påpekanden sagt upp det statliga lånet. Detta är ett exempel på att här måste det till en förändring då det gäller lagen. Bostadskommittén kommer att göra en översyn av lagstiftningen. Med hänsyn till att det redan står klart har vi från vpk inte motionerat om detta.

Fru talman!

Men det förslaget avslogs som bekant av riksdagsmajoriteten den 16 december förra året. Ett av huvudmotiven för regeringsförslaget angavs vara att man skulle motverka en förmögenhetsomfördelning till förmån för vissa fastighetsägare. Vpk var och är överens med regeringen om att genom en speciell skatt ge staten intäkter som kan användas för en omfördelning och en kostnadsutjämning på bostadsmarknaden, för att stoppa hyreshöjningar och för att skapa större rättvisa mellan olika upplåtelseoch boendeformer. Vi motsätter oss emellertid att de äldre hyreshusen hos allmännyttiga bostadsföretag skall belastas med en hyreshusavgift. Genom att man lägger en sådan avgift också på allmännyttans äldre hyreshus minskas den hyresdämpande effekten av andra åtgärder, exempelvis underhållslån eller stöd till allmännyttan i andra former från stat och kommun. Det är särskilt påtagligt att detta får negativa effekter för de allmännyttiga bostadsföretag som har en ganska stor del äldre bostäder. Dessutom höjs bruksvärdesnivån ytterligare, och förmögenhetsomfördelningen till förmån för privata fastighetsägare ökar — tvärtemot vad som har angetts vara syftet med hyreshusavgiften. Privata fastighetsägare kompenseras dessutom för hyreshusavgiften, genom att de medges — mot vpk:s förslag — att dra av denna hyreshusavgift på skatten. Fru talman! Genom att undanta allmännyttan från hyreshusavgift kan man bidra till att stoppa höjningar av bruksvärdesnivån och kanske t.o.m. sänka den något. Hyreshusavgiften bör användas för att förhindra nya hyreshöjningar, förhindra en allmän höjning av hyresnivåerna och fortsatta höga vinster på ägande och förvaltning av hyresfastigheter. Därför måste de allmännyttiga företagens hyreshus enligt vår mening undantas, och vi upprepar därför våra tidigare krav om detta. I den debatt som nyligen fördes i samband med beslutet om avgift meddelade bostadsministern bl.a. att hyreshusavgiftens olika behandling vid inkomsttaxering liksom frågan om en eventuell husavgift även för äldre egnahem, radoch kedjehus skulle utredas. Den bostadspolitiska utredning som tillsatts skall enligt bostadsministern ha som en av sina huvuduppgifter att ta itu med dessa frågor. Vi avstår därför i detta sammanhang från att lägga fram några ytterligare förslag då det gäller hyreshusavgift, utöver förslaget om att allmännyttan skall undantas från en sådan avgift. Min ringa person har i dag i Svenska Dagbladet ägnats uppmärksamhet på grund av mina och vpk:s förslag då det gäller hyreshusavgiften. Jag tänker inte föra någon polemik mot tidningen här i kammaren, utan tänker självfallet utnyttja möjligheten att för tidningens läsare klargöra varför vi vill undanta de allmännyttiga bostadsföretagen från denna avgift. Men till att börja med kan ju redaktionen ta del av motioner, betänkanden och protokoll från våren och hösten 1982 liksom av motsvarande handlingar i anslutning till dagens riksdagsdebatt. Låt mig också tillägga att de allmännyttiga bostadsföretagen är samhällets och kommunernas instrument för att uppnå en socialt acceptabel bostadsförsörjning. Redan de allmännyttiga bostadsföretagens karaktär, deras uppgifter och verksamhet, motiverar en särbehandling i detta avseende. Till detta kommer att det sedan många år tillbaka har pågått och alltjämt pågår en kostnadsutjämning, som också skulle motivera detta undantag. Det finns alltså mycket goda skäl för att undanta allmännyttan från en hyreshusavgift.

Jag hemställer om bifall till detta yrkande.

Fru talman! Som Tore Claeson påpekade behandlade riksdagen förslaget om införande av en hyreshusavgift den 16 december i fjol. Sedan dess har det förflutit drygt tre månader. Beslutet i riksdagen föregicks av en lång och omfattande debatt, som finns redovisad i snabbprotokollen nr 52 och 53 1982/83. Dessutom finns ytterligare dokumentation av motiven för införande av en hyreshusavgift i civilutskottets betänkande 1982 83:15. Då ingenting nytt har hänt under de tre månader som har gått sedan riksdagen fattade beslutet om införande av hyreshusavgift, ber jag att få hänvisa till den då förda debatten. Jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationen, och jag yrkar vidare avslag också på det av Tore Claeson under överläggningen framställda yrkandet.
Fru talman! Jag vill till Egon Jacobsson bara säga att det faktiskt har hänt och händer något nytt vartefter som tiden går. Det nya som händer — det känner också Egon Jacobsson till — är fortsatta stora hyreshöjningar för landets hyresgäster. Det förhållandet att det skett en viss nedgång i priserna på olja har dess bättre slagit igenom och inneburit att många hyresgäster för första gången på många år kunnat notera en viss hyressänkning under löpande avtalsperiod. Det är glädjande. Men detta har inte med den grundläggande frågan att göra, nämligen att genom en avgift se till att få in pengar för att åstadkomma en omfördelning och större rättvisa bland bostadskonsumenterna i det här landet. Vill man nå det målet, och vill man vara konsekvent då det gäller bostadspolitikens sociala innehåll och inriktning, måste man också vara konsekvent då det gäller bostadsstödet i olika former. Där måste som ett viktigt led ingå ett riktat stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen, som är samhällets och kommunernas viktigaste instrument för en social bostadspolitik. Detta förslag skall alltså ses som ett led i en medveten inriktning av bostadspolitiken — kalla det gärna en filosofi —, där man utgår från att man genom att rikta ett särskilt stöd till de allmännyttiga bostadsföretagen skall bidra till att åstadkomma viktiga förändringar, större rättvisa och lägre boendekostnader.
Fru talman! Jag borde kanske ha sagt att sedan riksdagen fattade sitt beslut den 16 december har detta förvisso hänt: att den nya bostadspolitiska utredningen har startat sitt arbete. I dess arbete ingår att se över hela den här frågan. Det är rimligt att avvakta den utredningen innan riksdagen på nytt fattar beslut. Enligt vårt förmenande går man inte in och ändrar i en lag som ännu inte börjat tillämpas.

Fru talman! Henrik Stjernlöf har frågat mig om jag avser att föreslå att Samhällsföretag ges en särställning vid statlig upphandling. Bakgrunden till Henrik Stjernlöfs fråga är att Samhällsföretag, i en översynsrapport som genomförts på regeringens uppdrag, föreslagit att de statliga myndigheterna skall vara skyldiga att genom förfrågan ge företagsgruppen möjlighet att överväga anbud vid förestående upphandling. Samhällsföretags översynsrapport bereds f. n. av en arbetsgrupp inom regeringskansliet. Regeringen har därför ännu inte haft tillfälle att ta ställning till bl.a. det förslag som Henrik Stjernlöf redogör för.

Fru talman! Jag vill till protokollet meddela att mitt förnamn är felaktigt angivet. Jag heter Håkan Stjernlöf. Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Egentligen är det inte det svar jag hade väntat mig. Jag hade hoppats att statsrådet skulle kunna delge oss sin egen personliga uppfattning i detta ärende. Jag förstår att det kan vara besvärligt för Samhällsföretag att få arbetsuppgifter, men det får inte vara så att jakten på tillverkningsuppdrag skall gå genom medgivanden från staten som föreskriver att upphandling skall ske eller ger anvisningar som kan tolkas som om upphandling måste ske inom Samhällsföretag. Den av översynsutredningen i december 1981 presenterade rapporten rekommenderade införandet av en skyldighet för statliga myndigheter att genom förfrågan underrätta Samhällsföretag om förestående upphandling. Samhällsföretags styrelse ställde sig bakom det förslaget. Jag befarar att regeringen har för avsikt att slå in på denna väg, och det är av den anledningen jag har ställt min fråga. Skulle idén vinna regeringens gillande hamnar Samhällsföretag i en mycket skyddad särställning, och man eftersträvar givetvis ett sådant förhållande. Översynsutredningen talar klartext. Den säger att man genom detta förfarande skulle nå möjligheten att skaffa företagsgruppen marknadsöverblick samt förenkla marknadsföringen och anbudsgivningen. Självfallet är det så. Det är ju dit man vill komma. Men i förlängningen är detta förfarande ganska riskabelt. Det kan innebära skyldighet för statliga, landstingsoch kommunala myndigheter att inte enbart upplysa om planerad upphandling. De kan också komma att anmodas att göra beställningar av vissa varor och tjänster hos Samhällsföretag. Det är detta perspektiv som jag anser vara så oroande. Det leder till svårigheter för företag som tidigare genom konkurrens stått som leverantörer. Intrycket att man eftersträvar en styrd upphandling finner man även i ett annat avsnitt av översynsutredningen. Där sägs att man vill göra styrelsen uppmärksam på att Samhällsföretag har förutsättningar att svara för viss tillverkning för beredskapsändamål. Det är viktigt att Samhällsföretag inte ges denna särställning. Samhällsföretag skall som tidigare hänvisas till att söka sina uppdrag i konkurrens med övrig industri. Jag vill än en gång fråga statsrådet Leijon: Vilken är er personliga uppfattning? Tycker statsrådet att det är riktigt att Samhällsföretag ges denna förtur?
Fru talman! Först vill jag be Håkan Stjernlöf om ursäkt för att vi på departementet har döpt om honom. Jag skall försöka att inte göra om det misstaget. Det är egentligen ganska ointressant vilka personliga uppfattningar enskilda statsråd har i de olika frågor som skall behandlas av regeringen. Det är regeringen som fattar beslut och som lägger förslag för riksdagen. Men vi har alltså inte hunnit så långt när det gäller att se över de förslag som kommit ifrån översynsutredningen i fråga om Samhällsföretag. Jag kan hålla med om att det ligger mycket i det som Håkan Stjernlöf sade, heter att underrätta Samhälls att vi skall sträva efter att Samhällsföretag behandlas på i princip samma sätt som andra företag. Vi är självfallet mycket medvetna om att det är viktigt att Samhällsföretag inte innebär osund konkurrens på marknaden. Det finns en kritik mot Samhällsföretag i vissa avseenden. Såvitt jag kan förstå är den kritiken orättvis i de flesta fall, och det har jag sagt många gånger. Men om det finns saklig grund för kritiken skall man helt självfallet göra rättelser inom Samhällsföretag. Det finns naturligtvis en risk — jag är klart medveten om den — att om man ger Samhällsföretag förtur till information i samband med upphandling, skulle kritiken mot Samhällsföretag förmodligen öka. Då kanske det skulle vara svårt för Samhällsföretag att i alla stycken värja sig för den kritiken.
Fru talman! Det är tilltalande att höra att statsrådet är uppmärksam på att det kan föreligga risk för osund konkurrens. Jag noterar detta med tillfredsställelse. Jag tycker att det skulle vara mycket lämpligt om styrelsen för Samhällsföretag fick klart för sig att företaget icke skall räkna med denna favör i sin framtida planering, utan arbeta som tidigare och söka sina uppdrag i konkurrens med övrig industri.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat socialministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att effektivare förhindra att det skadliga rotfyllnadsmaterialet N-2 används i svensk tandvård. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Rotfyllnadsmaterialet N-2 lanserades i Schweiz för ca 20 år sedan. Socialstyrelsens läkemedelsnämnd har klassificerat N-2 som läkemedel enligt läkemedelsförordningen. En ansökan från fabrikanten om registrering har dock inte fullföljts. Det har vid ett par tillfällen kommit till socialstyrelsens kännedom att små s.k. dentalfirmor tillhandahållit N-2, trots att preparatet inte har registrerats. Socialstyrelsens läkemedelsavdelning har då omedelbart tagit kontakt med dessa firmor. Socialstyrelsen inhämtade år 1975 yttranden över N-2 från de odontologiska fakulteternas ämnesföreträdare inom rotbehandlingsområdet. Av yttrandena framgick att behandling med N-2 inte ansågs vara i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Rapporten publicerades i Tandläkartidningen, så att denna uppfattning kunde komma alla tandläkare tilldel. Enligt styrelsens bedömning ledde denna rapport till att tandläkarna i Med anledning av en anmälan till hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd år 1981 utredde socialstyrelsen med stöd av ledamöter inom sitt vetenskapliga råd om viss biverkan kan vara en följd av att N-2 kommit till användning. Socialstyrelsen inhämtade dessutom ånyo yttranden om N-2 från samtliga ämnesföreträdare. Dessa vidhöll sin tidigare bedömning att N-2 kan förorsaka vävnadsskador och att användningen av N-2 stred mot vetenskap och beprövad erfarenhet. I beslut den 22 mars 1983 fann ansvarsnämnden att behandling med N-2 inte är förenlig med kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet och ålade därför tandläkaren i fråga disciplinpåföljd i form av varning. Styrelsen avser att sedan beslutet vunnit laga kraft låta publicera det tillsammans med yttrandena från de vetenskapliga råden och ämnesföreträdarna, så att beslutet blir bekant för tandläkarna.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sigurdsen för svaret på min fråga. Det är naturligtvis ganska anmärkningsvärt att rotfyllnadsmaterialet N-2 tydligen under en lång tid har använts av tandläkare, trots att medlet inte är registrerat. Det borde rimligtvis inte ha förekommit. Tandläkarna är en välutbildad kår och vet naturligtvis att läkemedel skall vara registrerade för att få användas i behandling. Det har också uppenbarligen förekommit skadeverkningar, som kan bero på användningen av läkemedlet N-2. Att det är ett oskick att använda det har också bekräftats genom ansvarsnämndens beslut. Nu får vi hoppas att informationen blir så pass ordentlig omkring detta att användningen av N-2 upphör. I frågesvaret meddelas att man kommer att publicera ansvarsnämndens beslut och dess bakgrund. Jag vill då uttrycka förhoppningen att publiceringen sker i sådana former och i en sådan omfattning att den verkligen når ut till alla tandläkare så att de får klart för sig att man inte får använda detta medel, och att det kan bli påföljder om man gör det. Det finns dessutom anledning för socialstyrelsen att efter en viss tid göra en uppföljning och genom stickprov eller på annat sätt försäkra sig om att hanteringen med N-2 har upphört.

Fru talman! Filip Fridolfsson har frågat socialministern efter vilka grunder fördelningen av statsbidrag till hjälporganisationer inom nykterhetsvården sker. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. I sin fråga konstaterar Filip Fridolfsson bl.a. att Lewi Pethrus Stiftelse för Filantropisk Verksamhet har tilldelats ett bidrag på 120000 kr. av socialstyrelsen för innevarande budgetår, medan andra hjälporganisationer har fått betydligt större belopp. Socialstyrelsen fördelar årligen bidrag ur anslaget Bidrag till organisationer m.m. till kommuner och organisationer som ägnar sig åt rehabilitering av alkoholeller narkotikaskadade personer m.fl. Bidrag får avse såväl pågående verksamhet som försök med nya vårdoch behandlingsmetoder. Vid sin bedömning av ansökningarna om bidrag beaktar socialstyrelsen verksamhetens kvalitet och omfattning samt behovet av bidrag. I första hand utgår bidrag för öppen verksamhet. Socialstyrelsens beslut om bidrag till Lewi Pethrus Stiftelse för innevarande budgetår har överklagats hos regeringen. Ärendet bereds f.n. i socialdepartementet. Innan regeringen har tagit ställning i detta besvärsärende är jag inte beredd att närmare diskutera frågan om bidrag till stiftelsen.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag skall inte spilla tid på att informera statsrådet om LP-stiftelsens verksamhet. Detta arbete är tillräckligt välkänt och respekterat. Får jag bara i förbigående understryka att jag tror att det inte finns någon organisation — varken statlig, kommunal eller frivillig — som nått och når så goda resultat i sitt arbete som just LP-stiftelsen. Det är min uppfattning, men jag vill för den skull inte förringa andra organisationers arbete på detta område. I min fråga till socialministern efterlyser jag besked om efter vilka grunder som statsbidraget till hjälparbete bland alkoholister fördelas. Av statsbidraget-på 3 milj.kr. har LP-stiftelsen fått 120 000 kr. Jag såg i en tidning att en tjänsteman på socialstyrelsen förklarade den här njuggheten med att LP-stiftelsen har en förhållandevis god ekonomi, medan andra organisationer är fattiga. Detta är socialstyrelsens huvudargument. LP-stiftelsens bidragsgivare har gett stiftelsen för mycket pengar. Statsrådet är också inne på samma tema när det gäller fördelningen av bidrag — det är behovet av bidragen som skall vara avgörande. Fru talman! Jag tycker att detta är ett häpnadsväckande ståndpunktstagande. Det betyder enkelt översatt att om inte LP-stiftelsens och pingströrelsens medlemmar så troget och i en sådan omfattning offrat av sina egna beskattade pengar till verksamheten, skulle möjligheten till större statsbidrag öka. Här aktualiseras en viktig principiell fråga. Jag vill ställa den som följdfråga till statsrådet. Skall en verksamhet som bedriver ett landsomfattande samhällsnyttigt socialt arbete och som huvudsakligen finansierar sitt arbete med ekonomiskt stöd från många s.k. vanliga människor straffas med att statsbidraget till verksamheten stryps? Det vore intressant att få svar på denna fråga. Jag vet att statsrådet och jag har olika syn på den här verksamheten. Socialdemokrater har en övertro på samhällsstyrda verksamheter som finansieras via statsbudgeten, och jag tror mer på det frivilliga organisationsarbetet. Nu råkar jag känna statsrådet Sigurdsen ganska väl, och jag är glad för det. Jag vet att det döljer sig en vänlig och hygglig människa bakom den socialdemokratiska statsrådsfasaden. Därför är jag intresserad av att få veta statsrådets personliga uppfattning när det gäller fördelningen. Tycker inte statsrådet att det är bedrövligt att man straffar LP-stiftelsens sympatisörer och bidragsgivare genom att strypa statsbidraget?

Fru talman! Jag ber att få tacka Filip Fridolfsson för de vänliga orden. Jag tycker att Filip Fridolfsson också är en vänlig och hygglig människa. Jag tror inte att vi har några delade meningar när det gäller värdet av LP-stiftelsens och andra frivilliga organisationers verksamhet. De betyder ofantligt mycket i detta sammanhang. När Filip Fridolfsson säger att det rör sig om 3 milj.kr. vill jag bara säga att bidragsgivningen för 1982/83 för den löpande verksamheten — det är detta som nu gäller — är 2 129 000 kr. LP-stiftelsen har och bedriver ett mycket viktigt rehabiliteringsarbete. Staten har på olika sätt gett LP-stiftelsen ekonomiskt stöd. Den får statsbidrag till ett inackorderingshem för alkoholmissbrukare i Järbo, och den har också fått ett statligt ränteoch amorteringsfritt lån på 1 milj.kr. för upprustning av stiftelsens anläggning Nalen i Stockholm. Som jag sade förut vill jag inte ge mig in på någon värdering av socialstyrelsens beslut när detta ärende ligger som ett besvärsärende i regeringskansliet. Jag vill bara understryka att det är mycket hård konkurrens om dessa pengar. Det är många organisationer som söker bidrag. Jag kan bara nämna att förra budgetåret var det sammanlagt 16 organisationer som ansökte om totalt nära 5 700 000 kr. löpande verksamhet. Men socialstyrelsen hade då bara drygt 1 900 000 kr. att fördela. Det är alltså konkurrens om pengarna. Det är också så att flertalet av de organisationer som här har sökt har fått oförändrat bidrag. Det är några få som har fått ökat bidrag. Det är dessutom så att Lewi Pethrus Stiftelse inte ansökt om något bidrag för 1981/82. Det kan därför inte sägas att man har skurit ned bidraget.
Fru talman! Min följdfråga står fortfarande obesvarad. Jag vet sedan gammalt att det är mycket svårt att få ett statsråd att deklarera en personlig uppfattning. Fru statsrådet dribblade bort själva sakfrågan. Lewi Pethrus Stiftelse hade begärt ett statsbidrag på 600000 kr. och fick 120000 kr. Det finns organisationer av liknande art som fått betydligt mera än LP-stiftelsen. Motivet för denna fördelning — som jag i min fråga framställt som njugghet från den statsbidragsbeviljande myndighetens sida — är att stiftelsen inte är i så stort behov av bidrag. Man använder detta som huvudargument för att inte ge mera. Det tycker jag är häpnadsväckande. Många människor bidrar med egna, beskattade pengar och finansierar därigenom mer eller mindre LP-stiftelsens verksamhet. När stiftelsen sedan begär statsbidrag får den betydligt mindre än liknande organisationer. Det är det jag har velat ta upp till diskussion. Min fråga på den punkten har jag inte fått något svar på.
Fru talman! Filip Fridolfsson sade att jag dribblar bort sakfrågan. Jag har ju sagt att jag inte ger mig in i en diskussion om den sakliga behandlingen, eftersom det här är ett besvärsärende i socialdepartementet. Filip Fridolfsson sade att man inte alls fått så mycket som man har begärt. Det är ju ingen organisation som får det anslag den begär. Det sker alltid prutningar, beroende på att det är många välmotiverade ansökningar som skall tillgodoses inom det här anslaget. Till sist vill jag säga att jag tror att det är ointressant för kammaren att höra olika statsråds personliga uppfattning. Som Anna-Greta Leijon tidigare sade är det ju regeringens uppfattning som skall vara gällande. Vi skall inte stå här i kammaren och tillkännage några personliga uppfattningar.
Fru talman! Jag tror att det kommer att ha sin betydelse att jag har väckt den här frågan, eftersom statsrådet kommer att följa den i socialdepartementet. De argument som jag här har framfört tror jag har slagit rot i statsrådets inre. Jag har funnit och finner det orimligt att man hänvisar till att verksamheten bedrivs på en ekonomisk bas som inte tarvar så mycket pengar från statsmakternas sida. Jag hoppas i varje fall på välvillig behandling i socialdepartementet.

Fru talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag uppmärksammat att de av riksdagen beviljade medlen för uppbyggnad av lager av förbrukningsmateriel inom sjukvården ännu inte börjat utnyttjas. Hon har vidare frågat mig om jag vidtagit någon åtgärd för att den kanske allvarligaste bristen inom svenskt totalförsvar skall kunna åtgärdas, dvs. att de av riksdagen beviljade pengarna också börjar användas för inköp av materiel till sjukvården. Regeringen uppdrog åt statens förhandlingsnämnd den 8 mars 1979 att förhandla med sjukvårdshuvudmännen om deras medverkan i hälsooch sjukvårdens försörjningsberedskap. Denna fråga har också behandlats av riksdagen. Enligt den ansvarsprincip som riksdagen har angett i 1982 års försvarsbeslut bör lagring och omsättning av såväl förbrukningsmateriel som varaktig sjukvårdsutrustning så långt möjligt ske hos sjukvårdshuvudmännen. I juni 1980 godkände regeringen en överenskommelse mellan förhandlingsparterna om en försöksverksamhet med beredskapslagring av förbrukningsmateriel hos fyra landsting under tiden april 1981-maj 1982. Regeringen godkände den 17 juni 1982 att försöksverksamheten förlängdes till den 1 januari 1983. Parterna har därefter enats om att försöksverksamheten skall fortsätta längst till utgången av år 1983. I proposition 1981/82:102 bil.

Uppdraget kommer att redovisas i april 1983. Förhandlingarna mellan statens förhandlingsnämnd och Landstingsförbundet är inriktade på att få till stånd ett principavtal om beredskapslagring av förbrukningsmateriel och sjukvårdsutrustning. Min förhoppning är att dessa förhandlingar skall resultera i en överenskommelse inom en relativt snar framtid. Jag har här i riksdagen den 1 februari i år framhållit att jag anser det angeläget att hälsooch sjukvårdens försörjningsberedskap förbättras. Jag vill här erinra om att ansvaret för dessa frågor fram till oktober 1982 låg på dåvarande statsrådet Ahrland. Den nuvarande regeringen har vidtagit vissa åtgärder för att förbättra försörjningsberedskapen. Den har av de medel som riksdagen anvisat för sjukvårdsmateriel i december 1982 .ställt medel till förfogande för att möjliggöra en inhemsk tillverkning av injektionssprutor för engångsbruk och för uppdatering av ett riksregister över förbrukningsmateriel. I de programplaneanvisningar för övrigt totalförsvar som regeringen meddelade den 17 mars 1983 skall socialstyrelsen senast den 1 september 1983 särskilt redovisa förutsättningar för att begränsa beredskapslagringen av sjukvårdsmateriel genom en ökad användning av flergångsprodukter och återanvändning av engångsprodukter. Åtgärder har således vidtagits och kommer även i fortsättningen att vidtas för att förverkliga 1982 års försvarsbeslut i vad avser hälsooch sjukvårdens försörjningsberedskap.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Sigurdsen för svaret. Man kan, herr talman, ha olika skäl för att ställa frågor eller interpellationer. Ibland är det för att kunna kritisera regeringen, ibland för att kritisera en företeelse, ibland för att visa på ett problem, ibland för att skaffa sig kunskap i en särskild fråga, ibland är det därför att vi som är politiker vet att politik inte bara är en fråga om att vilja, det är också en pedagogisk fråga om att tjata. Låt mig från början säga att det är främst de tre sista motiven som har föranlett min interpellation den här gången. Herr talman! Jag minns faktiskt att jag hade ansvaret för de här frågorna under min tid som hälsovårdsminister. Det behöver inte Gertrud Sigurdsen erinra mig om. Jag skall däremot gärna medge att när jag hade hennes uppdrag tyckte jag att just den här delen av det ansvarsområdet kanske gav mig de största bekymren. Detta är inte en politisk fråga som ger några stora rubriker. Vi är inte ens oense om hur vi tycker att det skall vara. Opposition och regering liksom de statliga myndigheter som är inblandade har samma uppfattning. Den uppfattningen är att sjukvårdens lager av förbrukningsmateriel är så dåligt att detta område kanske är totalförsvarets svagaste länk. Sverige kan klara månaders och års avspärrning och ändå ha viktiga förnödenheter på de flesta områden där det krävs. Men på ett område har vi definitiva problem, och det är sjukvårdens förbrukningsmateriel. För många människor är krig främst en fråga om vilka vapen eller flygplan vi behöver för att skydda oss mot anfall. Problemet är faktiskt bra mycket större. Det är av stor betydelse för både civilbefolkning och militär att hälsooch sjukvården kan fungera vid krig. Och sjukvårdens problem under krigstid är helt andra än Bangkokinfluensa och inseminationer. Det finns inte anledning till någon större oro för att vi inte skulle ha tillräckligt med platser eller personal för vård, men vården kräver mer än så. Den kräver också materiel. I god ordning har vi nu också börjat försöka lösa detta problem genom att riksdagen har anvisat medel till lagring. Men tyvärr har jag fått uppgiften att det ännu inte har gått att använda de pengarna, därför att de förhandlingar som krävs mellan staten och Landstingsförbundet inte har lett till något resultat. Nu säger statsrådet Sigurdsen att hennes förhoppning är att dessa förhandlingar skall resultera i en överenskommelse ”inom en relativt snar framtid”. För två månader sedan sade Gertrud Sigurdsen att staten under det här året skall kunna träffa ett principavtal i frågan. När statsrådet i dag använder uttrycket relativt snar framtid vore jag tacksam att få veta vad som har hänt i praktiken, eftersom jag uppfattar det som en större optimism om resultat än vad som låg i svaret för två månader sedan. Jag har en fråga till. I slutet av svaret säger Gertrud Sigurdsen att åtgärder ”kommer även i fortsättningen att vidtas för att förverkliga 1982 års försvarsbeslut”. Vilka åtgärder utöver dem som har redovisats planerar man att vidta?
Herr talman! Av Karin Ahrlands inledning fick jag uppfattningen att det egentligen inte var för att kritisera regeringen som hon hade ställt sin interpellation. Politik är också en fråga om att tjata, sade Karin Ahrland, och det var därför som hon hade ställt interpellationen. Jag sade i mitt svar att det pågår ett mycket omfattande arbete för att förstärka sjukvårdens materielberedskap. Jag skulle för egen del ha varit mycket glad om detta arbete hade kommit längre. Jag har dock haft ansvaret i departementet för dessa frågor i bara ungefär fem månader. Det förhandlingsarbete som började 1979 och som har pågått sedan dess har Karin Ahrland haft ansvaret för den längsta tiden. Jag tror att vi är överens om att det är väsentligt att centrala myndigheter och sjukvårdshuvudmännen kan bedriva ett långsiktigt planeringsarbete. Jag vill i det sammanhanget passa på att erinra om att riksdagen i 1982 års försvarsbeslut med anledning av en motion från bl.a. socialdemokraterna fastställde en femårig ekonomisk ram för bl.a. anskaffning av förbrukningsmateriel. Den dåvarande mittenregeringen ville bara anvisa en tvåårig ram, vilket jag tycker var beklagligt. Jag har sagt att min förhoppning är att ett principavtal mellan staten och landstingen om sjukvårdshuvudmännens medverkan i försörjningsberedskapen skall komma inom kort. Enligt de uppgifter som jag har fått räknar man med att det skall komma inom ett par månader. Även om det skulle föreligga en viss försening, bör det vara möjligt att med det förberedelsearbete som görs av socialstyrelsen m.fl. snabbt hämta in den försening som kan ha uppstått.
Herr talman! Det är riktigt att jag inte var ute efter att kritisera regeringen i den här frågan, och alltså inte heller statsrådet Sigurdsen. Vi har ganska många skäl att kritisera regeringen, men i det här fallet riktar sig, som Gertrud Sigurdsen vet, den kritik som jag ännu inte uttalat emot Landstingsförbundet. På vår tid i regeringen var Landstingsförbundets främsta företrädare inte särskilt samarbetsvilliga med tvåpartiregeringen. De ägnade mera av sin tid åt att bekämpa regeringen än att verkligen sköta sin främsta uppgift, sjukvården. De borde vara mera samarbetsvilliga nu när det finns en socialdemokratisk hälsovårdsminister att förhandla med. Jag har ännu inte fått klart för mig om det verkligen är några resultat på gång. Det är detta som oroar mig. Jag noterar emellertid med glädje att Gertrud Sigurdsen säger ”inom ett par månader”. Därmed kan jag bara säga att jag hoppas att jag slipper ta upp frågan i höst igen.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig dels vad regeringen ämnar göra för att förverkliga riksdagens beslut om att tillförsäkra alla kvinnor rätten till en effektiv smärtlindring vid förlossning, dels vilka initiativ jag tänker ta för att en av Inga Lantz omnämnd handbok om smärtlindring vid förlossning skall distribueras till berörd sjukvårdspersonal. Regeringen har i beslut den 10 mars 1977 uppdragit åt socialstyrelsen att kontinuerligt inhämta, sammanställa och redovisa uppgifter om utvecklingen och planerna inom de olika sjukvårdsområdena i fråga om resurser för smärtlindring vid förlossning samt att följa forskningen inom området och fortlöpande informera sjukvårdshuvudmännen m.m. Jag har i årets budgetproposition informerat riksdagen om att socialstyrelsen i en lägesrapport den 27 januari 1982 har redovisat uppgifter om utvecklingen inom de olika sjukvårdsområdena fram t.o.m. 1980. I rapporten konstateras att en förbättring har skett totalt sett över landet vad avser möjligheterna att erbjuda smärtlindring vid förlossning. Sjukvårdshuvudmännen har prioriterat åtgärder i syfte att uppfylla riksdagens önskemål om smärtlindring till alla kvinnor. Tillgången på personal inom förlossningsvården har förbättrats. Fortfarande kvarstår dock svårigheter att rekrytera anestesiologer framför allt till sådana sjukhus som inte är regioneller undervisningssjukhus. Genom det s.k. medicinska födelsemeddelandet får socialstyrelsen fortlöpande information om bl.a. antalet förlossningar och de smärtlindringsmetoder som använts vid varje förlossning. Uppgifterna visar att användningen av de mer effektiva smärtlindringsmetoderna ökat de senaste åren. 1977 gavs t.ex. epiduralanestesi vid 5 26 av förlossningarna och 1981 vid drygt 11 20. Det är dock inte bara den tekniska smärtlindringen som har betydelse och som efterfrågas av kvinnorna. Inom flertalet landsting anordnas föräldrautbildning inom mödraoch barnhälsovården. I denna utbildning ingår bl.a. förlossningsförberedelse med besök på förlossningsavdelningen, information om förlossningens förlopp, andningsoch avslappningsövningar m.m. Enligt vad jag har inhämtat håller socialstyrelsen f. n. på med en översyn av de nuvarande anvisningarna från 1969 om smärtlindring vid förlossning. Med hänsyn till den tekniska och medicinska utveckling som skett sedan dess behövs en genomgripande översyn. Det är ett omfattande arbete. Någon färdig ”handbok” föreligger ännu inte. Avsikten är att de nya anvisningarna skall ges ut som allmänna råd av socialstyrelsen och skickas ut till sjukvårdshuvudmännen. I den nya påbyggnadsutbildningen för barnmorskor, som startar våren 1984, kommer utbildning att meddelas om bl.a. utvecklingen av metoder för smärtlindring vid förlossning. Av vad jag har anfört framgår att en utveckling skett i positiv riktning de senaste åren när det gäller möjligheterna att erbjuda smärtlindring vid förlossning. Jag kommer att med fortsatt uppmärksamhet följa utvecklingen och informera riksdagen härom.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka för svaret. För tolv år sedan fattade riksdagen beslut om att alla kvinnor som ville få kvalificerad smärtlindring under sin förlossning också skulle få det. Riksdagens beslut har inte efterlevts. Fortfarande är det få kvinnor förunnat att få riktig hjälp när de svåra smärtorna under förlossningen sätter in. År 1980 fick bara 8,3 Zo av kvinnorna paracervikalblockad och bara 10,2 76 epiduralanestesi. Pudendusblockaden, som man ger i allra sista skedet av förlossningen, gavs till 62 70. Under själva värkarbetet fick således knappt 20 26 av kvinnorna effektiv lindring mot smärtorna. Hur stor smärta en kvinna känner under en förlossning är förstås mycket skiftande. Men de undersökningar som man har gjort på området visar att omkring hälften av kvinnorna känner s.k. outhärdlig smärta — den term som används för att ange smärtstorlek. Men det finns också undersökningar som visar att upp till 83-85 26 av kvinnorna har det outhärdligt svårt. Man kan fråga sig varför riksdagens beslut inte följs efter tolv års väntan. Vid en hearing som riksdagens socialutskott hade i denna fråga med företrädare för socialstyrelsen i januari 1982, framkom att de personella resurserna fanns. Det har tidigare varit den stora bristen. Det råder alltså inte längre någon personalbrist, inte ens på anestesiläkare, inom förlossningsvården. Att smärtlindringen ändå är så dåligt utbyggd på många håll förklaras av att olika sjukhus har olika attityder till att ge smärtlindring. Det är alltså olika sjukhusledningar och olika chefsläkare vid vissa sjukhus som bromsar riksdagens beslut från 1971, nämligen att tillförsäkra kvinnorna den hjälp de behöver i form av effektiv smärtlindring. Det är ett orimligt förhållande, och det måste omedelbart ändras! I svaret säger Gertrud Sigurdsen att det har skett en förbättring totalt sett. Jag tycker inte att man kan säga det. Siffrorna visar att knappt 20 20 av kvinnorna får den hjälp de behöver, men att 50-85 96 skulle behöva ha effektiv smärtlindring. Det sägs också i svaret att sjukvårdshuvudmännen har prioriterat den här frågan. Men det tycker jag inte heller man kan anföra — med utgångspunkt i de siffror som finns. ”Tillgången på personal inom förlossningsvården har förbättrats”, står det i svaret. ”Fortfarande kvarstår dock svårigheter att rekrytera anestesiologer.” — Jag har fått andra uppgifter via socialutskottet och via socialstyrelsen vid hearing i utskottet. Man säger att det nu finns tillräckligt med personal i det här avseendet. Sedan tar Gertrud Sigurdsen upp det förhållandet att det inte bara är den tekniska smärtlindringen som är viktig att tillgodose. Det är sant. Det finns också andra inslag i smärtlindringen. Smärtor har inte bara en fysisk grund utan också en psykologisk eller psykisk grund. Det sägs i statsrådets svar att föräldrautbildning med förlossningsförberedelse är av betydelse i sådana fall, och det är bra att den verksamheten byggs ut. Men det får inte användas som ett argument mot att tillförsäkra kvinnorna den rätt de har att få effektiv teknisk smärtlindring. Psykoprofylaxen är bra, men den är ingen garanti för att smärtorna kan mötas när de sätter in i ett skede där kvinnans balans har rubbats. Många kvinnor har också vittnat om att de, trots att de använt psykoprofylax med allt vad det innebär i form av deltagande av mannen och förberedelser under många kvällar och eftermiddagar, kan drabbas av detta. Därför är det viktigt att den tekniska smärtlindringen finns i bakgrunden. Beträffande handboken är det så, som också sägs i statsrådets svar, att socialstyrelsen sedan 1977 har följt denna fråga i form av lägesrapporter, skrivelser och enkäter. Man tillsatte en expertgrupp våren 1978 för att omarbeta cirkuläret från 1969, vilket också hade nr 69. Denna grupp skulle utarbeta en handbok för läkare och annan sjukvårdspersonal om aktuella smärtlindringsmetoder och dessas tillämpning. Avsikten med detta expertgruppsarbete var att den handbok som den skulle utarbeta skulle skickas ut för att stimulera till smärtlindringsverksamhet på de platser där denna är dåligt utbyggd. Denna expertgrupp höll sitt sista sammanträde i juni 1979, och sedan dess har ingenting hänt med handboken, som har fått namnet Förlossningsförberedelse och smärtlindring vid förlossning. Statsrådet säger i sitt svar att det skall ske en övergripande översyn och att någon färdig handbok ännu inte föreligger. Jag vill då fråga: Skall det göras en ny översyn? På socialstyrelsen säger man nämligen att denna handbok är färdig för publicering. Det finns ett regeringsbeslut i frågan från mars 1981, och man lämnar nu beskedet att handboken varit under redaktionell bearbetning sedan 1981. Om det här är en angelägen fråga, som jag tror att också Gertrud Sigurdsen tycker, är det märkligt att dess behandling någonstans har kunnat stoppas upp. Det skulle behövas en påtryckning ute bland sjukhushuvudmännen i den här frågan. Inte skall det väl bli en ny övergripande översyn? Det har ju pågått en översyn sedan 1978, och dess resultat ligger klart för publicering, även om det skall bearbetas redaktionellt. Expertgruppen har alltså tagit fyra år på sig för att redigera handboken. Är det så att när det gäller kvinnofrågor inom sjukvård och på andra områden man bara kan lägga dem åt sidan utan att det händer någonting? Jag tycker att detta är en skandal. Det har nu gått tolv år, och fortfarande får knappt 20 70 smärtlindring. Man kan kanske lägga till ett par procent för utvecklingen sedan 1980, men det kommer absolut inte upp i den hundraprocentiga täckning som man har utlovat kvinnorna. Skall det ta 20 år att förverkliga ett beslut av riksdagen när det gäller kvinnor och hälsovård? Denna frågas handläggning tycker jag också vittnar om dåliga kommunikationer mellan departementet och socialstyrelsen. Jag skall väl inte anklaga Gertrud Sigurdsen för detta, eftersom hon är ganska ny på detta område, men jag skulle ändå önska se en viljeinriktning att något skall hända på detta område. Jag tycker inte att man kan acceptera en segdragning av denna fråga, så att det tar 20 år innan kvinnors rätt förverkligas. Jag hoppas att inte heller Gertrud Sigurdsen accepterar detta. Det enda som jag tycker är bra i statsrådets svar är den sista meningen, där Gertrud Sigurdsen framhåller: ”Jag kommer att med fortsatt uppmärksamhet följa utvecklingen och informera riksdagen härom.” Det är ju positivt, men jag tycker ändå inte att det räcker. Det hackas ju på kvinnorna för att de föder för få barn, men jag tror också att kvinnor runt om i landet börjar bli otåliga över att de inte får den smärtlindring som de har rätt till.

Herr talman! I mitt interpellationssvar sade jag bl.a. att det kvarstår svårigheter att rekrytera anestesiologer, framför allt till sådana sjukhus som inte är regioneller undervisningssjukhus. Detta är nämligen, Inga Lantz, en förutsättning för att man skall kunna tillgodose önskemålen om en effektiv smärtlindring vid förlossning. En förutsättning är då att den överenskommelse om solidarisk läkarförsörjning som 1979 träffades mellan Landstingsförbundet och Sveriges läkarförbund får avsedd effekt. Visserligen har antalet vakanta tjänster minskat sedan 1979, men fortfarande kvarstår betydande vakansproblem, framför allt då det gäller, som jag sade, anestesiologtjänster utanför regionoch undervisningsområdena. Jag beklagar om läkares och klinikchefers attityder har den inverkan som Inga Lantz säger. Jag hoppas att det inte förhåller sig så. Som jag sade i mitt svar visar en sammanställning av uppgifter som socialstyrelsen inhämtat att sjukvårdshuvudmännen har prioriterat åtgärder i syfte att uppfylla riksdagens önskemål om smärtlindring för kvinnorna. De åtgärder som har vidtagits berör dels organisationen av förlossningsvården, dels personaltillgången inom förlossningsvården, dels utbildning av personalen, dels också anskaffning av teknisk apparatur. Tyvärr innehåller socialstyrelsens redovisning inga uppgifter om hur många kvinnor som på grund av brist på resurser inte har fått den smärtlindring som de begärt. Socialstyrelsen har dock genom det medicinska födelsemeddelandet kunnat konstatera att användningen av de mer avancerade smärtlindringsmetoderna ökat märkbart under de senaste åren. Det kan naturligtvis vara svårt att beräkna behovet av den mer effektiva tekniska smärtlindringen, och för vissa kvinnor är säkert den psykoprofylax som ges inom mödraoch hälsovården och föräldrautbildningen tillräcklig. Enligt vad som sagts mig finns det också kvinnor som särskilt förvissar sig om att det inte skall ges någon smärtinjektion som de inte har bett om. Inga Lantz upprepar också frågan om den handbok om de här problemen som hon menar skall komma ut. Jag kan bara svara att råd och anvisningar är under utarbetande, och jag hoppas att de snart skall bli klara. Det blir sedan i första hand klinikcheferna som får svara för att berörd personal får del av de här anvisningarna. Men det är också så, Inga Lantz, att den vetenskapliga utvecklingen under arbetets gång har motiverat ytterligare översyn av expertgruppens slutsatser. Det skall emellertid inte bli någon mycket omfattande översyn som jag tycker Inga Lantz fråga ger en antydan om. Avslutningsvis vill jag erinra om att socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen. Själv kommer jag naturligtvis också att följa utvecklingen. Inga Lantz efterlyste min viljeinriktning. Jag vill än en gång försäkra att jag skall hålla riksdagen informerad i denna fråga som jag, i likhet med Inga Lantz, tycker är mycket viktig för kvinnorna.
Herr talman! Nu upprepade Gertrud Sigurdsen att det fattas anestesiologer. Om denna uppgift är riktig — den strider i så fall mot den uppgift som lämnades för ett år sedan i socialutskottet — blir det ju att börja från början igen. Då är det segare än någonsin, för i så fall har det tagit mycket lång tid att avhjälpa bristen på anestesiologer. Jag vet inte vem man skall lita på och vilka uppgifter man skall sätta tilltro till. Socialstyrelsen säger att det finns tillräckligt med personella resurser och att det inte råder någon brist på anestesiologer, och socialutskottet hänvisar till attityder bland de enskilda klinikcheferna och sjukhusförvaltningarna. Om det verkligen är så, tycker jag att det ligger ett stort ansvar på regeringen att trycka på och förändra de attityderna. Gertrud Sigurdsen säger att det är svårt att beräkna behovet av effektiv smärtlindring. Men det har man ju gjort. Jag började arbeta med den här frågan långt innan jag hamnade i riksdagen. Jag arbetade utomparlamentariskt, via egen erfarenhet av svåra förlossningar. När jag började här 1974 tror jag det var 4 20 av kvinnorna som fick effektiv smärtlindring. Sedan var man uppe i 10 26, och nu 20 26. Det går ju med snigelfart! De beräkningar man har gjort under alla de år som jag har haft de här siffrorna framför mig visar att behovet av en effektiv smärtlindring är mycket stort. Upp till hälften av alla kvinnor skulle behöva det, men långt ifrån så många erbjuds det. Sedan är det klart att kvinnorna själva skall få bestämma. De få procent kvinnor som säger att de vill föda med den smärta som kommer att uppstå skall naturligtvis få göra det. Man skall naturligtvis inte tvinga på dem lindring. Men alla de kvinnor som inte får sin rätt tillgodosedd måste få det. Det är hög tid att förverkliga detta beslut. Handboken är under utarbetande, säger statsrådet. Men expertgruppen för handboken hade ju sitt slutsammanträde för fyra år sedan! Jag förstår inte den här krångliga ordningen. Nu sägs det en gång till att det skall göras en översyn. Men om slutsammanträdet har hållits och om det bara är en redaktionell bearbetning kvar, borde ju handboken kunna publiceras ganska snart, såvitt jag förstår. Det är därför jag har ställt den här frågan. Det har betydelse om en sådan här handbok kommer ut som påtryckning mot de attityder som tydligen finns hos olika sjukvårdshuvudmän i de här frågorna, som en markering av att någonting skall hända för de kvinnor som efterfrågar en effektiv smärtlindring.

Herr talman! Jag har med intresse tagit del av den debatt som har hållits i ämnet smärtlindring vid förlossning. Jag tycker att Inga Lantz kanske gör det litet för tekniskt för sig när hon går in i statistikuppgifter om smärtlindring vid förlossning. Förlossningsprocessen varierar naturligtvis oerhört mycket kvinnor emellan, och även behovet av smärtlindring under förlossningens gång kan variera oerhört mycket. Den uppfattning jag har fått är att smärtlindringen har sin stora betydelse, men det gäller inte enbart den tekniska smärtlindringen. Jag hälsar med tillfredsställelse raderna i statsrådet Sigurdsens svar om att andra saker också spelar stor roll. Hon pekar på föräldrautbildningen. En kvinna som är väl förberedd inför en förlossning har en större förmåga att klara av den smärta som en förlossning innebär. Detta förberedelsearbete och den inställning till det väntade barnet som kvinnan har är alltså av stor betydelse för hur hon sedan upplever sin förlossning. Det är klart att vi måste trycka på för att få en förlossningsomsorg som är vad den borde vara. Men jag tror inte att vi kan hitta någon statistik som så småningom kommer att visa att 100 96 av alla kvinnor får smärtlindring, för behovet är inte av den arten. Förlossningens gång är inte heller alltid av den arten att man hinner med att lägga de blockader som behövs. Takten i förlossningsarbetet varierar alltså väldigt mycket. Å andra sidan har vii dag också ett krav på att man skall kunna få förlösas i hemmet. Pendeln har nu svängt åt det hållet. Jag tror också att antalet kvinnor som kräver att få slippa alltför mycket teknisk och steril utrustning ökar. De vill se en annan bild i förlossningssalen. Förberedelsen med psykoprofylax är här ett hjälpmedel, föräldrautbildningen ett annat. Kvinnorna känner trygghet inför förlossningsarbetet — de vet vad det innebär. Det gör att de klarar av det på ett bättre sätt. Det finns också praktiska svårigheter på sjukhusen. Eftersom vi vill att förlossningarna skall kunna ske så nära hemmet som möjligt, kommer en del kvinnor till små sjukhus, med små möjligheter att ge smärtlindring dygnet runt. Jag tror att den trygghet som ligger i att i denna situation kunna ha kontakt med nära och anhöriga kanske överväger den smärta som kvinnorna under en kortare period eventuellt måste uppleva. Jag tror inte att sjukvårdshuvudmännen på något vis för en strid mot kvinnorna i dessa frågor och därför eftersätter kvinnosjukvården och smärtlindringen, utan det ligger nog på ett helt annat plan. Det finns också nackdelar i smärtlindringsarbetet. Vi skall naturligtvis fortsätta att kämpa, så att vi får en god förlossningsvård. Men det är minst lika viktigt att vi kämpar för en bra föräldrautbildning. Den fungerar inte tillfredsställande i alla landsting. Det förlossningsarbete som annars upplevs som smärtsamt kan kanske med en god föräldrautbildning upplevas på ett annat sätt. Det har nog också betydelse för hur det väntade barnet kommer att omhändertas. Samhället har ett stort ansvar för att se till att de barn som föds också blir väl omhändertagna.
Herr talman! Det är inte första gången som jag hör Karin Israelssons synpunkter i denna fråga. Hon har tidigare visat litet intresse för att ge kvinnor effektiv teknisk smärtlindring, så det förvånar mig inte att hon tar till orda i den här debatten och för fram synpunkterna en gång till. Hon säger att jag gör det för tekniskt för mig. Det tycker inte jag. Jag anser att man skall använda de låga siffror som visar hur dåligt utbyggd den effektiva smärtlindringen är och hur skandalöst dåligt riksdagens beslut från 1971 har förverkligats. Vi skall väl ändå, Karin Israelsson, förverkliga detta beslut? Jag börjar faktiskt tvivla på om hon anser det. Även om det tar 20 år skall vi väl infria det löfte som vi har gett till kvinnorna om att de under förlossningsarbetet skall få den hjälp de behöver? Det är sant att det — det sade jag också tidigare — är viktigt med en psykologisk förberedelse. Det finns olika undersökningar också om detta. Den som mest har utrett de psykologiska förberedelserna är nog Elisabeth Lagercranz, som har redovisat hur viktiga de är. Men man kan inte ersätta det ena med det andra. Vi behöver både en psykologisk förberedelse, psykoprofylax, och ett skyddsnät i form av tekniska smärtlindringsmetoder för att garantera kvinnorna rätten till en smärtfri förlossning. Det är märkligt att man, när det handlar om kvinnor och deras sjukvård och hälsovård, anför sådana argument som att det finns små möjligheter på de små sjukhusen och att det föreligger en mängd andra hinder för att smärtlindringen skall kunna byggas ut. Det är bara falska alibin för att inte göra någonting, för att inte tillförsäkra kvinnorna denna rätt. Visst har man i andra sammanhang även på små sjukhus möjligheter att bedöva patienter. Jag kan inte inse att det skall vara så oerhört svårt att förverkliga beslutet om smärtlindring vid förlossning. Det handlar om en rättighet. Jag har använt ordet skandal många gånger i denna debatt och i tidigare debatter i samma fråga, men jag tycker att det är skandalöst att det har tagit tolv år att komma 20 26 på väg, när 50-85 26 av kvinnorna behöver denna hjälp. Det går med snigelfart, vilket borde vara genant för socialutskott, riksdag och regering.
Herr talman! Jag känner visst, Inga Lantz, varmt för de kvinnor som drabbas negativt av en chockartad upplevelse i samband med en förlossning, där de kanske också nekas smärtlindring. Men jag tror att det är undantagsfall. I det stora hela får kvinnor den smärtlindring som är möjlig att erbjuda i olika skeden av förlossningsarbetet. Vi måste naturligtvis påtala när det inte fungerar på detta sätt, det är riktigt. Vi måste se till att få en god förlossningsvård. Det ena utesluter inte det andra, utan vi måste jobba sida vid sida med en god utbildning och goda förberedelser inför förlossningsarbetet. Vi måste också se till att sjukvårdshuvudmännen ger resurser till detta. Jag har upplevt både mansoch kvinnosjukvård, och jag kan inte påstå att männen behandlas mycket bättre i sina smärtsituationer med de manliga sjukdomarna, utan de bedöms också efter de allmänna resurser som finns. Det finns inget hat mot kvinnor eller någon uppfattning att kvinnor måste ha det svårare, utan det är helt enkelt sjukvårdens resurser som inte räcker i alla sammanhang. Det kan också vara brister hos den behandlande personalen som gör att man inte förstår hur människor reagerar i olika situationer och hur hårt smärtupplevelser egentligen tar. En utbildning på detta plan tror jag kan vara till hjälp. Vi behöver komplettera smärtlindringen med andra bitar. Där har föräldrautbildningen och psykoprofylaxen en mycket viktig uppgift att fylla, och vi måste alltså jobba med båda dessa bitar. Det skall inte vara något ställningskrig mellan dessa. Jag tror inte att enbart teknisk utrustning hjälper, utan det behövs även en psykologisk reserv för att kunna komma till rätta med de problem som finns inom förlossningsvården.

Centerpartiets partigrupp har som suppleant i kulturutskottet under Karl-Eric Norrbys ledighet anmält hans ersättare Jan Hyttring. Vänsterpartiet kommunisternas partigrupp har som suppleant i finansoch kulturutskotten under Carl-Henrik Hermanssons ledighet anmält hans ersättare Margo Ingvardsson och som suppleant i arbetsmarknadsutskottet under Lars-Ove Hagbergs ledighet anmält hans ersättare Birgitta Budd.

Herr talman! Inte heller jag skall ta upp något enskilt fall här i kammaren. I likhet med statsrådet vill jag fastslå att riksdagen har uttalat sig om homosexualitet som grund för flyktingskap; det har skett vid två tillfällen. Riksdagen har alltså sagt att den som riskerar förföljelse för homosexualitet torde få stanna kvar i Sverige av humanitära skäl. Dessa uttalanden till trots påstås det att ärenden som rör homosexuella flyktingar behandlas med lättsinne och nonchalans. Detta är alltså ett påstående, men i detta ligger mycken bitter erfarenhet från människor som ställer upp för att hjälpa homosexuella flyktingar till en fristad i vårt land. Fakta berättar om flyktingar som åberopat sin homosexualitet som grund för flyktingskap. En del har fått stanna, andra har avvisats — till utstötning och förnedring i sitt hemland. Självfallet är jag medveten om de bedömningssvårigheter som finns i de enskilda fallen. Lagstiftning och praxis överensstämmer inte alltid i de olika länderna. Man vägrar att erkänna att homosexuella inte accepteras som fullvärdiga medlemmar i samhället och att sociala och juridiska rättigheter fråntas dem. Vad gäller homosexuella och flyktingskap äger tydligen riksdagsuttalanden, om än aldrig så vackra, för att avslå motioner inte tillräcklig styrka i den praktiska tillämpningen. Dessutom kan tydligen ordet humanitet tolkas på olika sätt. För mig är det alldeles uppenbart att påståenden om lättsinnighet och nonchalans samt direkt oriktiga utvisningar skulle ha kunnat förebyggas med lagstiftning i stället för uttalanden på ett par rader i ett ganska digert utskottsbetänkande. Jag har förgäves föreslagit att asylrätten för homosexuella skall inskrivas i utlänningslagen. Om detta hade skett, kanske vi hade kunnat bespara oss denna frågedebatt. Samtidigt som jag tackar statsrådet för svaret vill jag fråga: Är statsrådet beredd att ta initiativ, så att homosexualitet kan bli ytterligare en grund för flyktingskap?

Herr talman! Samtidigt som jag tackar statsrådet för svaret vill jag varmt instämma i vad Hans Petersson i Röstånga nyligen sade om behovet av en uttrycklig bestämmelse när det gäller dessa ting i utlänningslagstiftningen. Vi är från mitt partis sida på denna punkt helt överens med honom och ställer oss bakom de krav i den riktningen som han på ett förtjänstfullt sätt har drivit här i riksdagen. Om nu praxis stämde överens med de riktlinjer som statsrådet Anita Gradin här har gett uttryck för, vore kanske i varje fall det mesta gott och väl. Men problemet är att den principiella deklaration som hon nu lämnar har en praktisk sida, som inte riktigt stämmer med vad som här sägs. Och när man läser texten upptäcker man att det finns åtskilligt att fråga om och åtskilligt som behöver förtydligas. Det är väl känt att homosexualitet och homosexuella beteenden i ett flertal länder i sig är någonting straffbart — och bestraffningen sker ofta i mycket grov form. Jag föreställer mig att statsrådet inte har menat att det i det enskilda fallet skall behöva bevisas att ett straff har utmätts. När det gäller t.ex. Nordirland må det väl vara tillräckligt med att en person som kan visa sig vara homosexuell åberopar att han lever under förhållanden där homosexualitet som sådan är utsatt för en sträng kriminalisering för att vederbörande skall ha en rimlig chans att få uppehållstillstånd här. Ten del länder är homosexualitet inte uttryckligen kriminaliserad, men där kan myndigheterna genom användande av andra, mer generella s.k. sedlighetsparagrafer trakassera, diskriminera och förfölja homosexuella. Jag vill fråga statsrådet om också åberopandet av sådana förhållanden är tillräcklig grund för att en person skall kunna vinna uppehållstillstånd i Sverige. Slutligen vill jag ställa en sista fråga. När man går igenom handlingarna i några av de ärenden som har varit aktuella i detta sammanhang och som har föranlett Hans Peterssons och mina frågor, får man det intrycket att personalen ute på åtminstone några av våra diplomatiska representationer inte är särskilt väl underrättad vare sig om vad homosexualitet är i största allmänhet eller om hur myndigheterna i det berörda landet ser på homosexualitet och behandlar homosexuella. Är det inte skäl att i någon mån bereda våra diplomatiska representanter en bättre upplysning i den saken?

Herr talman! Efter statsrådet Gradins senaste inlägg är det alldeles uppenbart att det krävs lagstiftning i stället för uttalanden. Jag beklagar att statsrådet inte tog upp mitt förslag. Jag tror att Sverige skulle kunna spela en roll i kampen för de homosexuellas rättigheter världen över. Vi skulle kunna ge dem styrka och stimulans i deras kamp för en bättre situation. Men då fordras det att vi själva är föregångsland på asylrättens område, att vi ändrar vår lagstiftning så att vi själva erkänner asylrätten för homosexuella flyktingar. Då, men först då, har vi möjligheter att göra något verkligt bestående. Det skulle kunna vara en kamp för de mänskliga rättigheterna. Vi —-inom alla partier — framställer oss ju som förkämpar, som barrikadkämpar, för de mänskliga rättigheterna. Här finns verkligen anledning att vara på barrikaderna för att kämpa för de homosexuellas rättigheter.

Herr talman! Jag har naturligtvis inte gjort gällande att någon människa skulle kunna åberopa enbart viss sexuell inriktning för att få uppehållstillstånd. Men Anita Gradin svarade inte på det som var kärnpunkten i min fråga, och jag kanske skall förtydliga mig litet grand. Var går så att säga riskgränsen för vad som kan föranleda rätt till uppehållstillstånd och vad som kan föranleda avvisande av en ansökan i den riktningen? Det som jag tycker är mer än litet otillfredsställande när det gäller flyktingpolitiken i Sverige är alltså att man inte riktigt vet vilka regler som gäller. Det är för mycket ”bedömningar från fall till fall” — man har för litet fasta principer. Som jag sade — och jag fick inte något svar på den frågan heller — finns det länder där homosexualitet som sådan inte uttryckligen är kriminaliserad. Men på grund av lagarnas tillämpning eller på grund av dåliga rättsförhållanden i största allmänhet — i t.ex. ett land som är en diktatur, där vissa grupperingar inom statsapparaten på det polisiära planet har utomordentligt stora befogenheter, beter sig litet som de vill, spelar ut sina fördomar mot människor, trakasserar dem och förföljer dem — kan det i praktiken skapas lika svåra förhållanden för exempelvis en grupp som de homosexuella som det skulle kunna bli, om det fanns en uttrycklig lagbestämmelse riktad mot homosexualitet. Jag är angelägen om att få diskutera frågan om hur man tänker i sådana här ärenden. När dett.ex. gäller principer för beviljande av asyl för politiska flyktingar har vi med rätta en liberal attityd till folk som kommer från Polen. Vi vet hur förhållandena i Polen är, och vi utsätter inte människor som har flytt hit för någon speciell eller ingående granskning. Det räcker med att de åberopar att de löper risk för politisk förföljelse, eftersom vi vet att denna risk i dag är ganska stor i Polen liksom den är i en rad andra länder. Men jag undrar om man på den departementala nivån har gjort riktigt klart för sig att de förhållanden som i en mängd andra fall föranleder beviljande av uppehållstillstånd är sådana som faktiskt råder i en lång rad länder specifikt för de homosexuella.

Herr talman! Bara en kort, avslutande kommentar: Vad Anita Gradin sist sade illustrerar en del av den problematik som finns i den här typen av ärenden, nämligen det man skulle kunna kalla tystnaden kring homosexua liteten som sådan och kring de homosexuellas situation i olika länder i världen. Därför är det så vitalt att man inte tar saker och ting för givna, att man inte tar för givna t.ex. summariska besked från en ambassad om tillståndet i ett visst land när det gäller dessa frågor, utan att man är noggrann och skaffar sig en väl grundad uppfattning om hur situationen de facto är. Bakom allmänna fraser och bakom intetsägande lagparagrafer kan det i ett sådant land dölja sig en verklighet som för de homosexuella kan vara lika svår som i de länder där det finns uttryckliga och stränga straffbestämmelser.

Herr talman! Jag håller helt med statsrådet på den punkten. Jag tror också att det har varit av avgörande betydelse för behandlingen av åtminstone något av de aktuella, konkreta ärendena att de homosexuellas organisationer i Sverige faktiskt har hjälpt till.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag tackar för att jag kan konstatera, att statsrådet tar allvarligt på dessa incidenter, och för att statsrådet säger sig vilja med kraft motarbeta dylika våldshändelser. Men vad innebär det senare? Jo, att statsrådet, såvitt jag kan förstå, helt och hållet lägger ansvaret på en annan nivå än på regeringens. Jag lyssnade uppmärksamt på regeringsdeklarationen vid årets utrikesdebatt. Vi känner ju alla till statsministerns starka internationella engagemang, bl.a. i det land vars gäststuderande medborgare jag berör i min fråga. Vi känner också till den roll av världssamvete som landets statsminister och därmed också hans regering vill spela. Det är därför givetvis intressant att direkt få veta hur trovärdig den rollen är på hemmaplan, då ord skall omsättas i handling inom vårt eget lands gränser, där vi ju är suveräna att själva helt kontrollera läget. Utrikesministern talade i regeringsdeklarationen om hur kriser skall lösas genom förhandlingar och inte med våld. Han talade om hur vi hävdar alla folks rätt att bestämma sitt eget öde. Han talade om avspänningens positiva dynamik och hur det ena steget underlättar det andra. Han sade också att den växande fredsrörelsens uttalade oro tas på allvar av regeringen och att den aktiva utrikespolitiken inte gör halt vid Europas gränser. Han talade även om vår uppslutning kring mänskliga rättigheter, fast grundad i vår demokratiska grundsyn, i folkrätten och i säkerhetspolitiska överväganden. Han talade till sist om vår kamp mot dödsstraffet, mot avrättningar utan rättegång och dom. Han talade om internationell utjämning och avspänning, om att tillgodose de enskilda människornas grundläggande behov och rättigheter. Mot bakgrund av denna officiella deklaration av regeringen genom utrikesministern frågar jag med tillämpning i detta speciella ärende: Hur avser statsrådet att lösa den här situationen vid universitet i Linköping, en 101 situation med klart internationell bakgrund? Hur avser man att lösa den utan våld och med förhandlingar? Vilken avspänningens positiva dynamik avser statsrådet och regeringen att tillämpa i det här fallet? Tar statsrådet brevens uttalade oro med samma allvar som utrikesministern visade fredsrörelsen? Avser statsrådet att tillgodose dessa gästande enskilda människors grundläggande behov av och rätt till trygghet? Är statsrådet beredd att förebygga fortsatt våld och terror av det slag som förekommit i Sverige, bl.a. i Linköping, ett våld som i Västtyskland, i Indien och på Filippinerna nyligen krävt fyra iranska studenters liv i den heliga revolutionens namn.

Herr talman! Jag har sedan jag ställde den här frågan hört talas om att man tillsatt en utredning, och det är givetvis tillfredsställande. Frågan är naturligtvis var den hamnar och vilka resultat den får. De här oroligheterna i Linköping har alltså förekommit ett antal år, men de två senaste åren har de alltså tilltagit, och det har blivit en mycket kraftig polarisering. Anledningen till de här oroligheterna under den vecka man firade revolutionen känner vi till. Men händelserna gjorde att de studenter som kände sig förföljda och utsatta fick hålla sig hemma för att undvika nya bråk. De är givetvis rädda med tanke på vad som hänt i andra länder. De vill ha garanti för att kunna fortsätta sina studier utan att riskera livet. Jag tycker att detta ligger på ett högre plan än enbart på det lokala, och jag uttrycker därför min förhoppning att statsrådet helt enkelt kan säga att hon garanterar de här gäststudenternas liv och trygghet i vårt demokratiska land.

Herr talman! De lokala myndigheterna anser sig tydligen inte klara av den här situationen, och det är därför jag ansett — efter framställningar från flera håll — att det var berättigat att ställa den här frågan direkt till statsrådet. Avstängningsmöjligheten föreligger givetvis — det känner man naturligtvis till också vid universitetet i Linköping. Men vi måste ha klart för oss vad en avstängning skulle innebära för de här studenterna. Det skulle ske en automatisk utvisning. I dagens läge får de sina pass prövade varje år, och de skall då dels visa att de har medel att studera för, dels visa studieresultat. Dessa studenter är i en mycket allvarlig situation. När det gäller de två grupperna är styrkeförhållandet 200 resp. 30. De senare, som är Khomeini-anhängare, utgör tre femtedelar av de iranska studenter som finns i Skandinavien. De är alltså koncentrerade till Linköping. Det finns någonting bakom detta, som vi måste ta reda på. Man kan inte enligt min mening utlämna de studenter som genom skrivelser till regering och statsråd begär skydd.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Svaret är litet allmänt hållet. Det framgår att Sverige inte skickar människor till länder där de inte har något skydd. Situationen i Iran och Irak beskrivs som allvarlig. Jag har inte mycket att invända emot detta. Tyvärr är verkligheten inte riktigt lika problemfri. För en tid sedan kunde viläsa i tidningarna om en 19-åring från Iran, som säkert inte utan skäl flydde från sitt land och som skickades som en flygande holländare från land till land. Han blev avvisad även från Sverige. Vidare föreligger ett uttalande av en hög tjänsteman på invandrarverket. Till mångas stora överraskning sägs det där att irakiska medborgare, enkannerligen kurder, lugnt kan vistas i Iran — vad han nu grundar den bedömningen på. Det föreligger också en protest från Svenska röda korset, som ju inte precis kan anses vara en militant organisation. Man menar att den svenska flyktingpolitiken är ohållbar, när vi så hårt som varit fallet håller på den s.k. förstaasylprincipen. Den innebär att vi utan vidare kan skicka tillbaka människor bara därför att de har mellanlandat på vägen från det land som de flytt från. Att sådant här förekommer är inte bra. Det är viktigt att vi fortsätter att föra en generös flyktingpolitik. Vi är skyldiga att göra det enligt internationella konventioner, och det är vidare en tradition hos oss. Regeringen har vidare ett bastant politiskt stöd när det gäller att föra en generös flyktingpolitik. Vad är då en flykting? Jo, en flykting är en människa som har flytt från sitt land, därför att han eller hon förtrycks i sitt land och inte kan leva i frihet. En sådan situation föreligger i alla de länder som varit inblandade t.ex. beträffande den här 19-åringens resande. Situationen i Iran är precis som framgår av svaret — om än något kryptiskt och avvaktande inför det svar som tydligen utrikesministern skall ge senare — sådan att man inte bör skicka människor tillbaka dit. Detsamma gäller Irak och Turkiet. Det faktum att det handlar om kurder, som även före revolutionen i Iran och före kriget mellan Iran och Irak var hårt trängda på grund av sitt etniska ursprung, gör ju inte saken bättre. Det faktum att vi prioriterar — vilket det i och för sig finns rimliga skäl för — flyktingar från Latinamerika, får inte innebära att vi säger nej till praktiskt taget alla andra eller tillämpar hårdare principer när det gäller flyktingar från andra håll än som annars vore rimligt. Det som alltid åberopas och som åberopats också i den debatt som förts med anledning av det aktuella fallet har varit att om man släpper in en, så kommer det tusen efter. Man är alltså oroad för att det skall ske en organiserad invandring i stor skala. Men låt mig till sist säga: Låt inte denna oro ta över de humanitära skäl som måste vara avgörande när man bedömer en människa som söker politisk asyl i Sverige.

Herr talman! Det sista beskedet som vi fick tycker jag var bra. Det visar på värdet av att hålla ögonen på både invandrarverket och invandrarministern. Till sist faller de till föga, och det är bra, allra helst som den första bedömningen som gjordes — om att det var tämligen ofarligt att skicka kurder till Turkiet — ju mycket brutalt motsägs av Amnestys rapporter, som talar om åtskilliga kurder som sitter i fängelse i Turkiet och som dött i fängelse under omständigheter som vi lätt kan föreställa oss. Det är sant som invandrarministern säger att problemet med första asylland måste beaktas. Vi kan naturligtvis inte utan vidare acceptera att andra länder skickar flyktingar till oss utan att ta sitt ansvar. Men här tror jag att det vore bra om invandrarministern kunde ta fasta på den svenske Röda kors-chefens förslag till sådana överläggningar, i varje fall mellan de europeiska länderna, som innebär, att man slipper uppleva den typ av händelser som exemplifieras av den 19-åring som skickades från land till land i Europa och som till sist, dess bättre, ändå får stanna i Sverige. Jag tror att ett samarbete mellan länder som har samma humanitära syn skulle kunna minska antalet sådana mänskliga tragedier.

Herr talman!

Jag kommer att besvara interpellationen vid den tidpunkt som jag kommer överens med interpellanten om.
Herr talman! Kerstin Anér har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att främja de mänskliga rättigheterna i Uruguay. Under militärens tioåriga maktinnehav i Uruguay har allvarliga och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna begåtts. Behandlingen av de politiska fångarna har varit särskilt upprörande. De demokratiska krafterna växer sig i dag allt starkare i landet. En framgång för demokrati seringssträvandena måste bygga på att grundläggande mänskliga rättigheter ånyo respekteras. Jag gav i höstas i uppdrag åt vår FN-delegation att undersöka om det i generalförsamlingen fanns en majoritet för att ta upp situationen i Uruguay. Sådana förutsättningar visade sig tyvärr inte vara för handen. Sverige är f. n. inte medlem av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Detta begränsar i viss mån våra möjligheter att inom FN:s ram ge uppmärksamhet åt övergrepp i olika länder. Regeringen kommer givetvis att fortsätta följa utvecklingen i Uruguay med uppmärksamhet. Vidare kommer även fortsättningsvis en generös flyktingpolitik att tillämpas i förhållande till politiskt förföljda från Uruguay. Inom ramen för det humanitära biståndet ger Sverige bl.a. stöd åt de politiska fångarna och deras anhöriga. Uruguays regering tillåter inte internationella hjälporganisationer som Röda korset att ha permanent verksamhet i landet. Röda kors-kommittén har dock enligt uppgift nyligen utverkat tillstånd från de uruguayska myndigheterna att besöka de politiska fångarna i fängelserna.
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret. Jag är särskilt glad över att Röda korset kommer att få någon möjlighet till insyn. Det är klart, herr talman, att jag inte väntar mig att den svenska regeringen plötsligt skall kunna avskaffa förtryck och tortyri ett annat land. Men vad jag vill, och vad som faktiskt är möjligt, det är att hålla indignationen levande över vad som förekommer i världen — inte så långt borta i från oss som vi kanske tror. Vad vet svenska folket om Uruguay? Ja, några vet väldigt mycket, och det är medlemmar i Amnesty, som håller kontakten med politiska fångar i detta land och försöker hålla modet uppe hos dem. Andra svenskar borde komma ihåg att för 15 år sedan var Uruguay lika demokratiskt som Sverige och var en berömd välfärdsstat i Latinamerika. På förfärande kort tid har landet förlorat sin frihet, sin demokrati, sin rätt att bilda fria organisationer osv. Det får vi inte glömma bort. Vi måste tänka på, att den risken finns för alla länder. Demokratin är aldrig vunnen för evigt. Den måste vi alltid arbeta och kämpa för, och var den än förolämpas och såras är det vi som blir förolämpade och sårade. Vi måste säga ifrån — för såväl Uruguays, världens som vår egen skull. Jag skulle därför vilja be utrikesministern att något förtydliga vad som menas med att den svenska regeringen skall följa utvecklingen med uppmärksamhet. Allmänna val lär vara utlovade i Uruguay till nästa år. Kan det möjligen vara en öppning för större insyn från den internationella opinionen, enligt utrikesministerns utgångspunkter, och kommer Sverige att ta några direktkontakter med Uruguays regering i den här frågan, såsom skedde exempelvis i juli 1982? att främja de mänskliga rättigheterna i Uruguay
Herr talman! Uruguay har utsatts för hård kritik och fördömanden från bl.a. FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, från OAS MR kommission, från Interparlamentariska unionen, amerikanska kongressen, kyrkornas världsråd, Amnesty International och Internationella juristkommissionen. Ett allmänt intryck är tyvärr att regimen är mycket litet påverkbar. I en del fall har dock opinionsyttringar från skilda regeringar — inte minst från Sverige — lett till en bättre behandling av fångarna i fängelserna och t.o.m. räddat livet på enskilda fångar. Därför delar jag Kerstin Anérs uppfattning att vi skall ge vår mening till känna så fort möjlighet föreligger. Jag menar också att det är beklagligt att vi inte i generalförsamlingen kunde samla majoritet för en resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Uruguay. Det är riktigt, som Kerstin Anér säger, att det talas om ett kommande val i Uruguay, och militären talar om en demokratisk öppning. Hittills förefaller det dock ha varit en öppning på militärens egna villkor. Men vi kommer att använda alla möjligheter för att klargöra vår uppfattning — för att så långt det är möjligt tillgodose de mänskliga rättigheterna i Uruguay.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern också för löftet att Sverige skall hålla ett öga på Uruguay. Jag skulle vilja avsluta debatten med att låta en av fångarna i Uruguay själv få ordet. Det är en ung skald. Han är bara 33 år, och han heter Daymån Cabrera. Han har suttit i mer än tio år i fängelse. Han har varit svårt torterad i flera omgångar och han är lungsjuk. Han behandlas på det sätt som man i det landet brukar behandla sina minst 1 200 politiska fångar: De blir inte direkt dödade, men de misshandlas och får ingen medicinsk vård, så att de så småningom dör en s.k. naturlig död. Den här unge mannen har i fängelset skrivit dikter, och en av dem slutar på följande sätt: Vi måste återerövra den tid som tillhörde oss och jag måste återvända till din blick sökande detta ljus med vars hjälp jag kan återfinna resten av min mänsklighet Det här är en röst som inte skall kvävas. Den skall höras, ut över fängelsemurarna.

Herr talman! Per Unckel har till mig ställt föjande fråga: ”Kan utrikesministern bekräfta att jag vid genomgången av FN-talet den 14 oktober på förmiddagen framförde kritik i just de delar statsministern hänvisade till i riksdagsdebatten?” Som ett led i strävandena att i riksdagen förankra utrikespolitiska ställningstaganden utser regeringen en FN-delegation bestående av företrädare för olika partier. Att de utsedda parlamentarikerna följer arbetet i FN är en klar fördel för partiernas och riksdagens befattning med internationella frågor. Även om FN-delegationen består av företrädare för olika partier har det aldrig förutsatts något annat än att de i delegationen ingående riksdagsledamöterna är regeringens ombud. Skulle det inom delegationen uppstå skilda meningar om hur Sverige bör uppträda i generalförsamlingen åligger det regeringen, dvs. utrikesministern, att i överensstämmelse med sitt konstitutionella ansvar ta slutlig ställning. Om en ledamot har en annan mening än delegationen i övrigt eller regeringen, kan detta givetvis klargöras i delegationen. Det kan också tas upp i samband med att riksdagen behandlar FN-frågor. Vad så gäller Per Unckels uppträdande vid höstens generalförsamling vill jag anföra att Per Unckel vid den genomgång som gjordes av mitt anförande framförde ändringsförslag på ett tiotal punkter. Så gott som alla dessa ändringsförslag accepterades. Men när Per Unckel ville att kritik skulle framföras mot Cubas påstådda intervention i centralamerikanska stater fick detta inte stöd i delegationen och heller inte hos mig. Vid genomgången av talet hade Per Unckel däremot inga invändningar att göra mot att jag i mitt anförande beskrev vissa regimer som diktaturer. Det är denna passus i talet som statsministern nu hänvisat till. På den punkten framförde Per Unckel kritik i intervjuer från New York, en kritik som innebar att Per Unckel anslöt sig till vad en amerikansk delegationsmedlem genmält gentemot mig i generalförsamlingens debatt. Att en medlem i vår FN-delegation i anslutning till ett meningsutbyte mellan en företrädare för den svenska regeringen och en företrädare för en utländsk regering offentligt uttalar sin förståelse för den främmande statens representant är något vars lämplighet starkt kan ifrågasättas. Ostridigt är under alla förhållanden att Per Unckel under genomgången av talet inte kritiserade den av mig uttalade formuleringen om vissa diktaturregimer. Det var först sedan en amerikansk delegat kritiserat mitt sätt att karakterisera vissa stater som diktaturregimer som Per Unckel framförde en motsvarande kritik.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Låt mig först slå fast: I anslutning till FN:s generalförsamlings session i New York i höstas uttalade jag mig kritiskt om det avsnitt i utrikesministerns anförande som handlade om Centralamerika; jag ansåg verklighetsbeskrivningen onyanserad och ensidig. Dessutom gav jag offentlighet åt denna min uppfattning mer än tolv timmar innan utrikesministern äntrade Förenta nationernas talarstol. Lennart Bodström försöker nu å sin sida hävda ståndpunkten att kritiken i själva verket var begränsad och att jag bara skulle ha krävt någon liten ändring eller något litet tillägg om att Cuba också var inblandat i händelserna i regionen. Det är en ståndpunkt som inte ens Pierre Schori, utrikesministerns kabinettssekreterare, ville hävda när Aftonbladet för ett halvår sedan försökte sig på motsvarande trick, nämligen att göra gällande att jag offentligt hade kritiserat regeringen utan att ha grund för det i interna krav i delegationen. Då var, utrikesministern, Pierre Schori tillräckligt rakryggad för att ringa upp och faktiskt säga att jag hade fog för mina påståenden om lögn i Aftonbladet. När det gäller den andra delen av svaret — att jag skulle ha fallit in i USA:s kritik av Sverige — rekommenderar jag utrikesministern att ta del av mina uttalanden som finns publicerade i Kvällsposten och som gjordes efter det att utrikesministerns presskonferens inför talet hade avslutats men innan talet hölls. När detta väl klarlagts finns det skäl att fråga vart utrikesministern egentligen vill komma. Är det möjligen det, att bara för att USA kritiserade den svenska regeringen så borde vi moderater plötsligt instämma i en bedömning som den svenska regeringen givit uttryck för och som vi dessförinnan kritiserat? Herr talman! Den här diskussionen skulle inte bli fullständig om vi inte också redovisade hur den svenska regeringen reagerade på den amerikanska reaktionen.

Men jag har skäl att tro att, även om Förenta staterna har den avsikten, att det inte skall användas på felaktigt sätt, så blir det använt mot befolkningen i dessa länder.” Herr talman! Här fick Bodströmdoktrinen sitt allra tydligaste åskådningsexempel. Inför kritiken lade sig utrikesministern platt på den amerikanska jorden.

Herr talman! Per Unckel har här meddelat oss en nyhet, att han tolv timmar före det att jag höll mitt anförande i FN:s generalförsamling offentliggjorde sin kritik emot detta. Är det också tänkbart att det var på den vägen som de amerikanska myndigheterna underrättades om anförandets innehåll, eller ingick detta särskilda förbehålli den offentlighet som ni därvid lämnade? Låt mig nu slå fast några enkla fakta. I FN-delegationen har herr Unckel fört fram vissa synpunkter på avsnittet om Centralamerika. Det var visserligen inte exakt på den punkten som Adelmans kritik avsågs, men det gällde i alla fall den del av talet som handlade om Centralamerika. När Adelman sedan talat och betecknat den svenska ståndpunkten som lögnaktig och motbjudande framträder herr Unckel i Sveriges Radio och säger att den analys som regeringen gjort är felaktig. Det är, säger herr Unckel, medvetet politiskt vinklade analyser. Man borde, säger Per Unckel vidare, inte bli förvånad om andra stater reagerar på felaktigheterna. Här har vi alltså en situation där den svenska uppfattningen står mot den amerikanska i en debatt i generalförsamlingen. Det gäller, Per Unckel, att välja sida. I det läget solidariserar ni er med en främmande makts representant. Den svenska uppfattningen har kommit fram efter en diskussion i vår FN-delegation. Ni har framfört er mening, men de övriga partierna, socialdemokraterna, folkpartiet och centern, har genom sina representanter inte delat er mening. Följaktligen har den inte tagits in i talet. På motsvarande sätt förhåller det sig i riksdagen. Då moderaterna i utrikesutskottet riktar kritik mot deklarationen i FN, går inte utskottets övriga ledamöter med på moderaternas kritik, som i stället får framföras i form av ett särskilt yttrande. När sedan utskottets betänkande och det särskilda yttrandet diskuterades i riksdagen stod moderaterna här i kammaren ensamma i sin kritik.

Herr talman! Utrikesministern läser uppenbarligen inte de frågor som ställs till honom. Den ”nyhet” han just presenterade står i frågan, som utrikesministern kunnat finna om han hade behagat att läsa den. ”Nyheten” finns vidare publicerad i tidningen Kvällsposten som ett resultat av det offentliggörande som jag tidigare hänvisade till — ett offentliggörande som f.ö. skedde vid ett tillfälle då Lennart Bodström själv var närvarande i lokalen och hade möjlighet att följa offentliggörandet ord för ord. Det är en nyhet inom dubbla citationstecken som Lennart Bodström presenterar till kammaren. Vi tyckte det var vår uppgift, Lennart Bodström, att klart ange vår ståndpunkt. Vi ansåg beskrivningen av de centralamerikanska förhållandena som onyanserad. Jag fick inte gehör för detta, men är då enligt min mening fri att uttala min kritik. Det gäller att välja sida, säger Lennart Bodström. Välja sida med anledning av vad? Skall moderaterna, bara därför att regeringen blir kritiserad, plötsligt sluta upp bakom regeringens uppfattning när den är så uppenbart vinklad av egna politiska föreställningar? Nej, sådant ställer vi moderater inte upp för. Vi ställer upp bakom en utrikespolitik som är nyanserad och som ger en korrekt beskrivning av verkligheten. Herr talman! Får jag också säga att det är en ohemul anklagelse som utrikesministern slänger ur sig från talarstolen när han insinuerar att moderaterna skulle ha sprungit med utrikesministerns anförande till den amerikanska regeringen. Är utrikesministern beredd att ge ett enda bevis för att så skulle vara fallet? Om inte, be i så fall om ursäkt här och nu för den typen av uttalanden!

Herr talman! Om herr Unckel ger offentlighet åt ett uttalande tolv timmar innan det hålls, är det då inte troligt att någon av dem som får del av denna offentlighet kan tänkas ha meddelat de amerikanska myndigheterna vad ni har sagt? Jag kan inte förstå att ert uppträdande här är det korrekta, och varför man över huvud taget skall ha all denna apparatur med dubbla lås och krypto m.m. på våra ambassader, när de som ingår i delegationen talar om vad ett tal innehåller innan det har hållits och vilka delade meningar som har funnits om det. Jag har inte väckt den här frågan, utan den är väckt av herr Unckel, som på något egendomligt sätt vill ha beröm eller förståelse för det uppträdande som ni är ansvariga för. Men det kan ni inte få. Det är alltför anspråksfullt. Jag har bara att konstatera att vad ni har ägnat er åt när ett replikskifte utspelas mellan företrädare för en stormakt och företrädare för Sverige är att i t.ex. Sveriges Radio — ni nämner nu även andra massmedia — närmast sjunga växelsång med denna stormakts representanter. Om ni anser att detta är det korrekta sättet att uppträda får väl ert uppträdande vara svar nog.

Herr talman! Utrikesministern måste nu fullständigt ha tappat koncepterna. Det offentliggörande av utrikesministerns anförande som han anklagar moderata samlingspartiet för gjorde han själv vid den nämnda presskonferensen. På fråga från journalisterna huruvida moderaterna ställde sig bakom de passusar som utrikesministern blev kritiserad för, har jag deklarerat vad moderata samlingspartiets mening är. Att kalla detta för att springa amerikanernas ärenden, Lennart Bodström, är faktiskt — lindrigt uttryckt — att begå våld på sanningen. Jag upprepar frågan: Vad har Lennart Bodström för fog för anklagelsen att moderaterna skulle gå amerikanernas ärenden? Om det inte finns några bevis, Lennart Bodström, be om ursäkt för anklagelsen innan det här blir riktigt allvarligt! Det räcker med att Olof Palme i riksdagens talarstol säger att moderaterna reagerar på regeringens felaktigheter först efter det att USA har gjort det. När fakta i målet kommer fram, nämligen att vi har gjort det i FN delegationen och att vi har givit offentlighet åt det innan USA har kritiserat regeringen, då tar Lennart Bodström till nästa lögn för att försöka dölja regeringens reträtter. Medge, Lennart Bodström, att ni från början i denna debatt har varit ute på förskräckligt djupt vatten!

Herr talman! Det är riktigt att talet lämnades ut till journalisterna vid en press briefing. Men att denna gemensamma ståndpunkt som därmed var utformad i den svenska delegationen skulle åtföljas av några reservationer från er eller någon annans sida som sedan kan vidarebefordras till all världen ser jag inte som det mest naturliga. När det gäller statsministerns yttrande har han talat om hur yngre moderater uppträder. Att ni känner er träffade är en sak, men det finns ju andra yngre moderater än ni. I tidningen Expressen dagen efter talet fanns t.ex. ett uttalande av herr Bildt som ostridigt gjorde sitt uttalande i kritik mot den svenska regeringen sedan han förmodligen hade hört herr Adelman, såvitt han inte specialinformerats av herr Unckel.

Herr talman! Nu börjar det bli dimmigt omkring vad som egentligen hände klockan halv tolv vid presskonferensen efter FN-ambassadörens middag. Vad som då hände var emellertid, Lennart Bodström, att efter det att Lennart Bodström hade presenterat talets innehåll riktades en fråga till mig huruvida jag ställde mig bakom den Centralamerikabeskrivning vi nu debatterar. Jag talade då om, att jag hade framfört kritik, och jag redogjorde i anslutning till presskonferensen för denna kritiks innehåll. Var ligger, Lennart Bodström, tillstymmelsen till bevis för att vi har gått amerikanernas ärenden? Upp till bevis nu, eller ge en ursäkt i debatten i dag! Lennart Bodström överger nu tydligen sin första bastion, där vi utgick från att jag var den yngre moderaten. Det kanske är Carl Bildt som skall stå här i talarstolen i stället för mig, om jag förstod Lennart Bodströms inlägg rätt. Carl Bildt uttalade sig på moderata samlingspartiets vägnar efter det att han och jag hade rådgjort med varandra. Så formas politik inom moderata samlingspartiet, Lennart Bodström! Men får jag, herr talman, innan debattiden alldeles är slut, fråga Lennart Bodström: Hur kunde det komma sig att den svenska regeringens inställning från den ena dagen till den andra ändrades från att först ha gått ut på att det var USA som kritiserades och därefter de centralamerikanska staterna? Det är en händelse som ser ut som en tanke, att den amerikanska kritiken hade kommit dessemellan.

Herr talman! Den svenska regeringens uppfattning ändrades inte i något avseende efter herr Adelmans kritik. Jag har gått igenom bl.a. det uttalande som jag gjorde för Dagens eko och för TV, där det klart framgår att vi kritiserade de diktaturer som förekommer i Centralamerika. Sedan finns det här en viktig principfråga: På ett tiotal punkter framförde herr Unckel kritik. Ni kunde inte begära att alla era punkter skulle tillgodoses. Menar ni då, att om ni sitter i en förhandlingsdelegation, så har ni en möjlighet kvar, nämligen att därefter på främmande mark gå ut och kritisera de ståndpunkter som ni inte har fått igenom? Det är inte säkert att vi i så mycket större utsträckning gillade de synpunkter som ni fick godkända, men vi godtog dem för husfridens skull. Det är ju inte mycket mening med att sitta och diskutera hur en version skall utformas, om var och en efteråt går åt sitt håll och framhåller vad man anser vara det rätta.

Herr talman! Jag skall läsa utrikesministerns uttalanden i Expressen och Kvällsposten sakta.

Och så principfrågan: Jag menar, Lennart Bodström, att min skyldighet är att redovisa moderata samlingspartiets ståndpunkt, och i den mån jag inte får gehör för den anser jag mig ha frihet att redovisa denna ståndpunkt offentligt, precis som det här närvarande statsrådet Bigitta Dahl ansåg sig ha frihet att redovisa sin inställning som FN-representant 1980 i fråga om Östra Timor.
Herr talman! Vad som har stått i Kvällsposten kan jag inte säga. Jag har däremot gått igenom mina uttalanden som de gjordes i Sveriges Radio, och där är det i alla fall fråga om min egen röst, så de uttalandena kan inte förvanskas. Där klargör jag på kvällen efter anförandet att vi står fast vid våra ståndpunkter och att ingenting tas tillbaka. Slutligen konstaterar jag att vi har olika uppfattningar om vilket uppträdande man bör ha inom en delegation. Jag avser varken att be om ursäkt för min uppfattning eller att karakterisera herr Unckels. Omständigheterna talar väl för sig själva.